Herr talman! Boken ”Svenskarna och deras hövdingar” av Verner von Heidenstam var redan under min skoltid inbunden i rött band. Fortfarande är hövdingarna röda, men svenskarna är det i allt mindre utsträckning. Resultatet av valkampen 1970 är ett uttryck härför. De stridsfanfarer som socialdemokraternas härold, Sten Andersson, i valrörelsens början lät skalla ut över landet förmådde inte elda väljarmassorna. Den store hövdingen som med svajande hjälmbuske stormade ut över den byråkratiska borgens vindbrygga till en, som man trodde, oförliknelig Olofsgata hade inte heller lycka med sig. När högst densamme under kampens slutskede å det förskräckligaste hotade sin av många duster härdade huvudmotståndare från de stora skogarna blev det ännu mera uppenbart att slaget var förlorat. Det visade sig senare att inte ens den kraftige väpnaren Gunnar Sträng på sin ardennerhingst kunde förhindra att anföraren bröt lansen. En fredlös vid namn Herman fick bli den som lämnade första hjälpen. Eggande fanfarer och färggranna hjälmbuskar är tydligen inte tillräckliga om det gäller en strid på den tröga verklighetens mark. Det bildspråk jag här använt är valt uteslutande därför att såväl herr Palme som herr Holmberg lär ingå i kavalleriets reserv. Nu tillbaka till den oratoriska stil som är detta hus förbehållen. Herr talman! Många försöker var och en från sin utgångspunkt att analysera valet 1970. Vare sig man gjort framgångar eller drabbats av bakslag har man givetvis anledning att dra lärdomar och försöka utröna vad det nya parlamentariska läget kan leda till. Mycket har blivit annorlunda — jag vill inte sträcka mig så långt som att säga att ”ingenting är som förut”. Socialdemokraterna har dock knappast under hela efterkrigstiden varit i en sådan si tuation som för närvarande. Det kan då konstateras att regeringen sitter kvar inte tack vare egen kraft och förmåga utan på grund av stöd från vänsterpartiet kommunisterna. Det är följaktligen på en svag och osäker grund som statsminister Olof Palme efter nyår kommer att regera. Om regeringen i framtiden hellre kommer att låta sig styras av strömningar från vänster och ett litet parti på vänsterkanten — ja, det är ju inte längre så litet — än att lyssna till folkets breda lager, den frågan vill nog ingen besvara i dag. Det återstår att se. Medan valvindarna växlat för alla andra partier under de senaste tio åren har centerpartiet oavbrutet stärkt sin ställning. Valets verkliga kraftmätning stod mellan centerpartiet och socialdemokraterna, och det råder inget tvivel om vilket parti som segrade. Den mästerliga insats Gunnar Hedlund gjort i valrörelsen vill jag gärna notera. Att vår politik attraherat ett ökat antal väljare är lika ostridigt. För centerpartiets del ser vi det ökade förtroendet för vår politik som ett krav på oss till medverkan för att samhället allvarligt tar itu med den orättvisa som ligger i den regionala obalansen, den brist på decentraliserad beslutanderätt, den miljöförstöring o.s.v. som alltmer uppfattas som stora problem. Väljarna har sagt att de vill ha en starkare ekonomisk och social trygghetspolitik som tar hänsyn till alla och inte minst dem som har det sämst ställt. Regeringens tal om att föra en stark ekonomisk politik har blivit rätt mycket av den tama huskatten, och de som försökt framställa finansminister Sträng som ett lejon i det här avseendet har tydligen inte något utvecklat sinne för proportioner. Före valet utmålade regeringen den ekonomiska situationen i ljusa färger medan verkligheten gick åt motsatt håll på färgskalan. De åtgärder för en åtstramning som finansministern vidtagit efter valet har visat att centerpartiet haft rätt i sina bedömningar. Det är bara så att regeringens åtgärder kommit för sent. Man har kastat in jästen efter degen. Produkten har nu blivit en hårdsmält föda för både svenska folket och dess näringsliv. Vårt krav har varit att man måste sätta in åtstramningsåtgärderna i tid och då sätta in de finanspolitiska åtgärder som finns att tillgå. Regeringen har i stället låtit allt bero, nästan som om man hoppats att övernaturliga krafter skulle lösa problemen, Under tiden har kreditåtstramningen och den skyhöga räntan drivit många av våra mindre och medelstora företag mot undergångens brant. Jag vill inte beskylla regeringen för att medvetet vilja vara med om att på detta sätt operera bort en viktig del av vårt näringsliv. Det skulle vara onaturligt av en regering. Orsaken finns nog i stället att söka i en bristande vilja att föra en bättre planerad ekonomisk politik och näringspolitik. Det viktiga är nu att planera för framtiden och se hur vi skall kunna motverka de konsekvenser som oundvikligen följer av den förda ekonomiska politiken. Även om landet i sin helhet kan gå ljusare konjunkturer till mötes, kommer problemen att kvarstå på många håll i landet. Flertalet av nedläggningshotade företag finns ute i glesbygderna och utanför storstadsregionerna. Det är ett hot mot syselsättningen och servicen i dessa områden. Under ett tjugotal år har centerpartiet drivit kravet på aktiv lokaliseringspolitik. Vi har också föreslagit etableringskontroll för storstadsområdena och här fått med oss socialdemokraterna i viss utsträckning genom den proposition som i går lades på riksdagens bord. Men i fråga om sådana, som vi ser det, effektiva medel i regionalpolitiken har vi inte fått klara besked från de övriga partierna, trots att man från alla håll talade sig varm för Norrlandsfrågorna under valrörelsen. I konsekvensens namn bör man från dessa partier rimligen ge besked om var man står även när det gäller storstadskoncentrationen. Många och vackra ord sägs ofta om rättvisa och jämlikhet mellan olika grupper i vårt land och om solidaritet mellan folken. Det kan i det sammanhanget vara på sin plats att trots allt ge en eloge åt statsminister Olof Palme — och jag är glad att kunna göra det — för hans, som vi hoppas, verklighetsvisionära inställning till jämlikhetsfrågorna när det gäller rättvisa mellan folken i vår värld. Verklighetsvisionen om jämlikhet mellan människor och grupper i vårt eget land behövs också men är inte lika ofta uttalad. Inom centerpartiet har vi alltid värnat om de små människornas rätt gentemot de starkare, dessa som har den höga rösten. Låginkomsttagarna, de som lever under svåra ekonomiska och sociala omständigheter, de som försöker överleva i en glesbygd och de som känner materiell och livsmässig otrygghet i storstadens labyrinter, måste uppmärksammas mera. Men vad hjälper ord, ord, ord om man inte sätter verklighet bakom dem. Vårt parti har påyrkat kraftåtgärder för att skapa sysselsättning för god service och en dräglig arbetsmiljö över hela landet. Men år efter år har koncentrationen av näringsliv och befolkning ökat därför att de centrala statsmakterna t.ex. fördelat väganslagen så, att de blivit en uppmuntran för storstadsområdena, men allmosor för svagare delar av landet. Vi har från centern sedan länge krävt rättvisa i fråga om pensionsåldern, och vi har sagt att det är fel att de som har de tyngsta, smutsigaste och obekvämaste arbetena och som dessutom har den längsta arbetstiden också skall ha den högsta pensionsåldern. Samma sak har krävts av flera av LO:s fackförbund. Nu har regeringen lovat att göra någonting genom en utredning, men det finns ännu inga synbara tecken på resultat. Att man inte har velat tala så mycket om denna jämlikhetsfråga från övriga partier är verkligen inte heller något bevis för att det skulle vara en oberättigad reform. Skattepolitiken måste naturligtvis vara ett medel i styrningen av samhällsekonomin, förutom att den har huvudsyftet att ge samhället resurser till nyttigheter som medborgarna kräver. Olika skatteformer får enligt centerns mening inte bli sådana att ofrånkomliga inkomstförstärkningar för samhället tynger låginkomsttagarna mest. Den indirekta beskattningen, t.ex. moms på livsmedel, får denna verkan, såvida man inte kan kompensera den ökade <skattebelastningen för dessa grupper. I efterhand kan detta ske i fråga om barnfamiljer och pensionärer. Övriga låginkomstgrupper har dock hittills själva fått bära hela den tunga bördan. Detta har vi, några motionärer från centern, tyckt vara orimligt, särskilt mot bakgrund av att levnadskostnadsökningen ansetts böra stabiliseras genom införande av prisstopp. Att prisstoppet samtidigt, genom den metod enligt vilken jordbrukspriserna fastställs, de facto, utan speciella åtgärder, innebär ett lönestopp för jordbrukarna, har varit ett ytterligare skäl för motionsframstöten. Vårt yrkande, som gruvligt missförståtts av en och annan, tar upp momsproblematiken i ett läge med prisstopp, och vi anser att man i detta nya läge bör göra ett ytterligare övervägande inom Kungl. Maj:ts kansli. Märkvärdigare än så var det inte. Från centerpartiets sida har vi framhållit värdet av vidgad handel med andra länder och möjligheter till samarbete även på andra områden för att underlätta vårt lands utveckling. De politiska förutsättningarna för någon form av fastare samarbete med EEC har i viss utsträckning diskuterats här hemma, och det är glädjande att den stora majoriteten har slagit fast att vi inte kan ge vika från vår neutralitet. Centerledaren Gunnar Hedlund har vid flera tillfällen understrukit att de förbehåll vi fastställt för vår neutralitet redan vid 1961 års ansökan om associering med EEC alltjämt står fast. Det gällar för det första rätt till utträde. För det andra vill vi ha rätt till självförsörjning. Det kan gälla livsmedel, mediciner, bränsle och andra för oss livsnödvändiga varor. För det tredje vill vi ha rätt till handel med tredje land. Centern har också noterat vikten av att vi skall ha rätt att föra en egen målmedveten regionalpolitik. Det har ibland sagts att man inom den gemensamma marknaden inte har ifrågasatt denna rätt, och då har man pekat på de regionalpolitiska åtgärder som vidtagits i Italien och Frankrike. Det kan vara sant, men jämförelsen med Sverige och över huvud taget Norden är missvisande av flera skäl. Dessa skäl måste uppmärksammas och hållas i minnet under de förhandlingar som väntas komma till stånd i Bryssel. Här måste vi få svar på frågan hur t.ex. en fastare integrering med Europamarknaden kommer att påskynda den s.k. strukturrationaliseringen inom näringslivet som i hög grad påverkar svagare näringsgrenar, t.ex. textilbranschen. Hur kommer andra företag av mindre storlek, som är beroende av en marknad i andra länder, att påverkas? Det är viktigt för oss att få veta hur mycket som blir kvar av vår egen rätt att bestämma vår målsättning i fråga om både sysselsättning och regional balans. Har vi möjlighet att föra en ekonomisk politik som även tar hänsyn till strävanden att skapa denna regionala balans? Med andra ord: Blir det Norrland och områden utanför de starka storstadsregionerna som får betala priset för att vårt land skall kunna upprätthålla den ekonomiska målsättning som EEC kräver av oss? Även om Sverige och de övriga nordiska ländernas ekonomiska och sociala standard i mångt och mycket kan mäta sig med andra europeiska länders, måste det konstateras att vi har ett geografiskt läge som inte går att ändra. Detta kan inte förbises som en faktor i vår planering av en vidgad Europamarknad, särskilt i fråga om vårt krav på en självständig regionalpolitik. Det ligger kanske mer än någon anar bakom påståendet att vi kan riskera att bli ett Europas Norrland, om vi får en anslutning till EEC utan att ha garantier för att de regionalpolitiska målsättningar som vi vill göra till våra kan upprätthållas. Såväl just denna fråga som de mera allmänpolitiska aspekterna, nämligen att bevara stabiliteten och samhörigheten med de nordiska länderna, har starkt poängterats inom centerpartiet. Vår målsättning är att vi för vårt lands räkning måste vara väl förberedda och med vidsynt blick gå in i förhandlingarna med EEC. Därför måste vi vara beredda att ha alla dörrar öppna. Men vi bör också klargöra våra egna målsättningar, det gäller vår ekonomiska, sociala och regionala politik i lika mån. Den situation som har uppstått de senaste veckorna i Österåker och på andra anstalter inom kriminalvården är, som jag ser det, mycket allvarlig. Jag skulle vilja säga ganska mycket på den punkten, men det blir förhandlingar i början av nästa vecka, och jag vill inte föregripa dem. Jag tror dock att det skulle vara skäl att de personer som driver ett spel utanför murarna, de förhatliga murarna, tänkte litet grand på vad det är de egentligen leker med. Det kan i ett skärpt läge bli något som man skulle kunna kalla för anarki. Jag tror att vi i detta gamla land fortfarande behöver lagar och regler. Detta borde nog de tänka på som inspirerat till den situation som har uppstått vid 33 av våra kriminalvårdsanstalter. Jag finner anledning att allvarligt understryka detta. Herr talman! Slutligen vill jag säga att de kommande åren förmodligen blir avgörande för hur vi skall lyckas lösa många grundläggande frågor med konsekvenser långt in i framtiden. Det blir intressant att se om socialdemokratin skall inse att samförståndslösningar är nödvändiga i det politiska arbete som den nya enkammaren på svenska folkets vägnar är satt att utföra. Vi är inte betjänta av försök till polariseringar mellan partierna i det nya parlamentet. Jag önskar därför att det bästa i första kammarens sätt att arbeta kan följa med till Sergels torg. Jag hoppas att jag därmed inte har fallit herr talmannen i ämbetet.

Herr talman! Det har talats så mycket i dag om att allting kommer för sent, och det är möjligt att jag kommer för sent in i debatten med hänsyn till vad jag ursprungligen hade tänkt att säga. Jag har särskilt uppmärksammat hur starkt man från oppositionens sida understrukit den självsäkerhet som man anser präglar regeringen och framför allt dess finansminister. Jag har fäst mig vid den blygsamhet som oppositionens talesmän lagt i dagen när de talat om sina egna förslag, vad som skulle ha kunnat åstadkommas om det hade blivit en rundabordskonferens vid olika tillfällen etc. Denna blygsamhet har varit särskilt märkbar hos mittenpartiernas representanter, men jag medger att det har varit lite större återhållsamhet ifrån den moderata vars parti delar vårt öde att tvingas erkänna att valresultatet blev en tillbakagång för partiet. För vår del beklagar jag valutgången framför allt ur den synpunkten att allting blir mera komplicerat i riksdagsarbetet efter den 1 januari. Det räcker inte med att bara konstatera att de borgerliga i den nya riksdagen får sju representanter mer än socialdemokraterna. Man kan inte bortse ifrån att kommunisterna också fått ett starkare inflytande och kan komma att få vågmäs tarens ställning i betydelsefulla frågor. De kan lägga fram egna förslag, och de kan stödja förslag från regeringspartiet, men de kan också stödja förslag som kommer från oppositionspartierna. Detta ger inte underlag för en stark regering under denna valperiod, alltså under tre år framåt. Herr Bengtson sade att det förefaller som om regeringspartiets representanter under valrörelsen i alltför stor utstäckning sneglat på det som kunde ge regeringen väljarnas gunst. Det är möjligt att det är riktigt, men det är i så fall fullt vällovligt. Alla partier söker väl framföra sina synpunkter på sådant sätt att de går hem hos väljarna. Om sedan herr Hedlund tycks ha lyckats bäst i detta avseende, så är det ju i och för sig ingenting att angripa. Men visst har herr Hedlund, liksom övriga deltagare i valdebatten, anslagit sådana tongångar. Herr Bengtson uttalade starka farhågor för att både den ekonomiska och den politiska situationen kommer att bli annorlunda än hittills — och det är väl också riktigt.

Det är kanske i viss mån riktigt att industrin, framför allt exportindustrin, inte alltid kunnat få erforderliga medel för att utveckla sin konkurrenskraft såväl på den internationella marknaden som på hemmamarknaden. Det är ju också viktigt att hemmamarknaden tillgodoses så att importen inte behöver svälla ut alltför mycket. Man har på sina håll gett uttryck för oro för att det i fortsättningen kunde uppstå en sådan situation att välfärdssamhällets framtid skulle kunna råka i fara. Om dessa och liknande uttalanden på något sätt avvikit från vad vi redan tidigare många gånger fått höra då vi diskuterat den ekonomiska situationen hade det kanske funnits anledning att ta dem litet mer på allvar. Men det är ju precis samma tongångar, samma konstateranden som oppositionen kommit med så många gånger förr. Man säger att om vi följt de borgerliga partiernas råd, kallat de borgerliga till överläggningar av olika slag för att diskutera skilda frågor — vare sig det nu gäller stabiliseringspolitiken eller möjligheten att genomföra en del sociala reformer — så skulle resultatet av den förda politiken ha kunnat bli bättre. Man har också från oppositionens sida väckt en del motioner om reformer som regeringen icke ansett möjliga att genomföra just nu, även om man hoppas att kunna genomföra dem senare. I en av dessa motioner har föreslagits sänkt pensionsålder. Ja, en sådan sänkning av pensionsåldern kommer säkert att förverkligas den dag regeringen anser att vi har resurser att genomföra den. Som herr Nils-Eric Gustafsson nämnde har en utredning tillsatts. Herr Gustafsson menade väl inte att den utredningen redan i dag skulle kunna ligga på riksdagens bord, så att vi med det utredningsmaterialet som underlag kunde diskutera frågan. Men alla måste väl ändå utgå från att det låg allvar bakom regeringens beslut i våras att tillsätta denna utredning, liksom också att regeringen menar allvar med sitt försök att lösa problemet om en sänkning av den allmänna pensionsåldern den dag resurser finns för en sådan reform. Det har här också uttalats farhågor för att innehållet i det skattepaket som vi skall diskutera på fredag skulle kunna begränsa industrins konkurrenskraft och försvaga dess situation. Främst är det väl arbetsgivaravgiften som här är i blickfånget. De som representerar industrin har dock inte uttalat några särskilda farhågor för att just höjningen av arbetsgivaravgiften skulle få särskilt besvärliga verkningar. Man har i stället talat om kreditrestriktionerna och svå righeterna att skaffa fram erforderligt kapital för industrin. I den mån man över huvud taget kunnat upplåna kapital har det ju måst ske till mycket höga räntor. Det har varit räntor som inte stått i proportion till diskontot. Den långa räntan är, som herr Bengtson känner till, 7,25 procent för bostadslån och 7,5) procent för industrilån. Den långa räntan har, möjligen med någon liten avvikelse, hållit sig kring dessa procentsatser. För lån på den korta marknaden är räntan än högre. På den svenska marknaden har man fått betala omkring 10 procent för sådana lån. I de fall då man varit nödsakad att låna utomlands har räntan rört sig om ännu högre procentsatser — både 11 och 12 procent har förekommit. Det har här sagts att den förda politiken har lett till att väljarna förlorat förtroendet för regeringspartiet. Ja, men det är väl just detta som oppositionspartierna under valrörelsen varit ute efter, och det med alla medel. Det är väl då inte så märkligt att valutgången blivit den att förtroendet för regeringspartiet i viss utsträckning minskat. Valresultatet torde dock inte skapa förutsättningar för mer allmänna överläggningar mellan partierna i syfte att genomföra vissa förslag. En sådan ordning, där alla alltså skulle delta i regeringsansvaret, tror jag måste vara förbehållen alldeles speciella förhållanden. En sådan samverkan skulle bl.a. leda till att man från regeringens sida måste skjuta åt sidan allt det man inte kunde bli överens om med de samarbetande grupperna. Exempel på en sådan situation hade vi under koalitionen mellan bondeförbundet och socialdemokraterna på 1950-talet. Bakom den koalitionen låg en uppgörelse om att man fick skjuta på framtiden alla de frågor där de båda partierna hade principiellt skiljaktiga uppfattningar. En sådan samverkan skulle alltså inte skapa den starka regering som oppositionen i dag efterlyser. vid det förslag som centerpartiet framfört motionsvägen, nämligen att man inte skulle ta ut arbetsgivaravgift till ATP för anställda efter fyllda 55 år. Arbetsgivaren skulle bli befriad från skyldigheten att betala avgift för dem som var över denna ålder. Men den avgift som på det sättet icke inbetalas till systemet skulle läggas på avgiften för dem som är under 55 år. Har arbetsgivaren en sådan sammansättning av arbetarstammen i åldershänseende att det ena jämnar ut det andra, blir arbetsgivarens avgifter till pensioneringen exakt desamma. Det kan emellertid bli en ojämn fördelning av en sådan befrielse för arbetskraft efter 55 års ålder, eftersom det inte är säkert att den arbetsgivare som har betalat de högre avgifterna fram till denna ålder får fördelen av befrielsen. Jag är inte säker på att motionärerna har tänkt på konsekvenserna av en sådan ordning. Jag tror att den är mycket komplicerad och sannolikt kommer att ge ett helt annat resultat än man har väntat sig, om man försöker tillämpa den. Den arbetsgivare som har uteslutande äldre arbetskraft, alltså arbetskraft över 55 år, slipper att betala avgifter till pensionssystemet, men den som har yngre arbetskraft får en höjning av avgifterna med 50 procent, d.v.s. från 10 till 13 procent. Under förutsättning att man räknar med att intjänandetiden är 30 år och avgift skall betalas till 55 års ålder, bortfaller nämligen 10 avgiftspliktiga år. Jag tror följaktligen inte att förslaget skulle innebära det som motionärerna är ute efter, nämligen att underlätta för arbetsgivarna att behålla eller att anställa äldre arbetskraft. Det kan mycket väl hända att arbetsgivaren betraktar den högre avgift han har betalt fram till 35-årsåldern såsom ett slags avlat, som skulle göra det möjligt för honom att skilja sig från den äldre arbetskraften om han skulle ha den uppfattningen att den icke längre gör fullgod arbetsinsats. Motionerna är inte behandlade. På grund av de komplikationer som vi har räknat med att förslaget skulle innebära har utskottet skickat ut motionerna på remiss till arbetsmarknadsparterna, riksförsäkringsverket och andra. Det blir den mest omfattande remiss vi haft på länge; 10—11 remissinstanser får vttra sig just därför att det torde råda delade meningar om effekten av ett bifall till förslaget. Så är det väl med många av de förslag som har väckts under åren. Det finns ingen anledning att betvivla att motionerna väckts med tanke på att skapa någonting som är bra, men det är långtifrån vanligt att motionärerna haft möjlighet att tränga in i verkningarna av förslaget. Vad man har syftat till kanske inte alls skulle tillgodoses genom de väckta förslagen. Oppositionspartierna bör ha klart för sig att den sittande regeringen inte bara skall ta ansvar för att genomföra reformer, det måste också skapas resurser för att kunna genomföra dem. Dessa synpunkter bör noteras. Oppositionen kan vara missnöjd över att deras goda råd och deras välvilja inte leder till resultat, men en stark regering kan inte vänta till dess fullständig enighet råder om en viss åtgärd. Bedömer regeringen en föreslagen åtgärd som riktig så skall den också genomföras, om det finns resurser och möjlighet att få majoritet för den vid behandlingen i riksdagen. Jag tror att även oppositionen är medveten om att både regeringspartiet och regeringen själv är på det klara med att vi befinner oss i en ekonomisk situation som fordrar särskilda åtgärder. Det förslag som vi skall behandla på fredag och som, därest det godtas, kommer att förstärka statsbudgeten med 1850 miljoner, har inte tillkommit för nöjet att skapa större inkomster. Bakom förslaget ligger inte bara behovet av ytterligare förstärkning av statskassan utan också nödvändigheten av att försöka bromsa upp så att vi får balans både inåt och utåt. Herr talman! Det skall ju inte ställas Allmänpolitisk debatt några yrkanden i dag, och vad jag sagt nu är inte något annat än några få kommentarer till vad som framförts i debatten mellan de verkliga topparna i sådana sammanhang. Den debatten tog hela fem timmar. Jag tycker att det kan vara på sin plats att den som redan är avtackad såsom ledamot av kammaren begränsar sitt anförande till några få synpunkter.

Herr talman! Herr förste vice talmannen har i som alltid mycket hovsam ton framfört en del reflexioner över vad som sagts i dag, och därvid kom vad som framförts från min sida att spela en viss roll. Jag skulle därför också vilja replikera främst i pensionsfrågan. Jag tänker närmast på vårt förslag att ATP-avgiften skulle tas ut endast till 55 års ålder och att man därefter befriades från sådan avgift. Herr förste vice talmannen ägnade största uppmärksamheten åt hur detta skulle verka för arbetsgivaren. Det är möjligt att det kan bli vissa ojämnheter där, men vi har från vår sida fäst mycket stor uppmärksamhet vid hur en sådan reform skulle verka för arbetstagaren. Det är nämligen obestridligen mycket svårt inte bara för arbetstagare över 55 år utan även för dem som är över 50 år att få nya anställningar. Om arbetsgivaren inte skulle behöva erlägga någon ATP-avgift för den som är över 55 år, så skulle den arbetskraften bli mera attraktiv på så sätt att den representerar en lägre kostnad genom att ATP-avgiften redan är inbetald. Vi har alltså bara haft ett gott syfte med detta förslag. Som jag tidigare framhöll måste man säkerligen vidta en hel rad av åtgärder för att komma till rätta med det stora problemet med den äldre arbetskraften, och detta vore bara en åtgärd som vi hoppas skulle kunna leda till ett visst resultat. Jag betonar emellertid uttryckligen att det säkerligen är mycket mer som behöver göras för den äldre arbetskraften. I synnerhet nu när åtskilliga företag läggs ned står många blottställda när de i 535—60-årsåldern blir arbetslösa. Vad gäller den sänkta pensionsåldern så har det visserligen blivit någonting gjort nu, men man tycker det går sakta. Det var redan 1959 som förslag om sänkt pensionsålder fördes fram första gången här i denna kammare, Vad vi mest klagat på har varit de negativa reaktionerna från socialdemokratin. På över tio år har det hänt ytterst litet. Vi har nu fått en utredning, men det har annars mest bara rests invändningar. Under många år har man inte ens i princip uttalat sig till förmån för ökad jämlikhet i fråga om pensionsåldern. Vad sedan gäller det herr Strand sade i Övrigt så kan jag väl hålla med om att det har blivit ett välfärdssamhälle i vårt land, men man kan inte gärna säga att det är regeringens förtjänst. Man kan mycket väl anta att regeringen skulle ha kunnat medverka till en mycket större välståndsökning. Om man gör en jämförelse med t.ex. vårt grannland Norge så har resultatet där blivit betydligt bättre sedan den socialdemokratiska regeringen lämnade in. Det har blivit bättre där under statsminister Bortens ledning än det var då herr Gerhardsen hade hand om ledningen. Det är nog mycket svårt att mäta vems förtjänsten är till att vi här i Sverige har ett välfärdssamhälle, men jag skulle nog vilja tillskriva den svenska folket: arbetare, företagare, tjänstemän, lärare och alla som medverkar i samhället. Det är naturligtvis deras förtjänst till övervägande del att vi har fått ett välfärdssamhälle. Man kan inte tillskriva ett parti äran av att det blivit mycket bättre i samhället. Jag vill sedan säga ett par ord i räntefrågan. Det är klart att de räntor som här nämndes inte är så höga, men i en vanlig bank begärs nu en ränta av 10,75 procent för ett borgenslån, och ett lån mot botteninteckning kan inte erhållas under 8,5 procent. Det är ju ändå fråga om lån som inte skulle behöva betinga så höga räntor. Jag vill slutligen säga att det ligger i sakens natur att oppositionspartierna riktar anmärkningar mot regeringens politik. Herr Strand sade också att det är riktigt att oppositionspartierna gör på detta sätt. Men det finns ju också starka resurser mot oppositionspartierna. Jag vet inte hur många miljoner som socialdemokraterna haft till sitt förfogande, men jag har sett uppgifter att de i valkampanjen satsat 60 å 70 miljoner kronor på att tala om hur bra regeringen varit i alla avseenden. Vi har inte haft tillnärmelsevis så stora resurser till vårt förfogande för att utöva kritik mot regeringen. Med de stora resurser som socialdemokraterna haft till förfogande har det nog därför i valrörelsen utövats starkare påtryckningar i den andra riktningen.
Herr talman! Är det som herr Bengtson senast sade riktigt, kan vi väl bara konstatera att pengar allena inte räcker till, utan att det måste vara något ytterligare därutöver. Frågan om avgiften till ATP-systemet vill jag inte diskutera i dag, eftersom det ärendet kommer att behandlas i utskottet och presenteras riksdagen före höstsessionens slut. Vi har skickat ut det på en mycket omfattande remiss, och vi räknar med att få åtskilliga synpunkter i de remissyttranden som begärts. Dessa synpunkter kan vara av värde när kammaren skall fatta beslut, och kan naturligtvis också vara av värde för utskottet självt.

Herr talman!

Jag tänker då närmast se det mot bakgrunden av ett speciellt inslag i herr Strängs skattepaket. Låt mig emellertid först konstatera att bland alla missräkningar och besvikelser uppe i Norrland har det ändå funnits en åtgärd som har mottagits med stor tillfredsställelse, nämligen förslaget om det nya transportstödet till företag i de fyra nordligaste länen. Av denna satsning hoppas man en hel del. Speciellt i tätorterna vid kusten har på sina håll den djupa pessimism som funnits där förbytts mot en visserligen dämpad men dock optimism. I detta sammanhang påpekas emellertid nästan undantagslöst, att detta stöd också borde ha följts upp med ett förslag med avseende på persontrafiken. Den delen betyder mycket i fråga om kostnader för de företag som verkar i norr i jämförelse med de företag som är etablerade i Sydeller Mellansverige. Tyvärr är det emellertid på det sättet — vilket vi har många erfarenheter av — att när staten ger med ena handen är den strax beredd att sticka fram den andra handen för att ta tillbaka det man har givit, och helst något mera. Det, som jag sade, av många med tacksamhet mottagna förslaget om ett speciellt transportstöd har redan förlorat en hel del av sitt skimmer sedan herr Sträng lagt fram sitt skattehöjningspaket och i det paketet tagit med en höjning av bensinskatten med 10 öre per liter. En sådan höjning innebär en mycket hård belastning för de långa avståndens Norrland, inte på ett sätt utan på många sätt. Transporter, resor och varor kommer att bli dyrare. De ökade kostnaderna drabbar särskilt hårt en grupp människor, som redan förut hade det tillräckligt bekymmersamt. Jag tänker då i första hand på skogsarbetarna. Skogsarbetarna bor Allmänpolitisk debatt inte längre i skogskojor, utan de bor hemma och pendlar mellan arbetsplatsen och hemmet. Många gånger har de rätt många mil mellan hemmet och arbetsplatsen — ofta upp till fem mil. Prishöjningen på bensin innebär att de får räkna med en merkostnad på cirka 300 kronor om året. Nu skall man i detta sammanhang inte heller glömma bort att människorna i dessa områden i Norrlands inland redan förut betalar ett högre bensinpris än de som pendlar med bil mellan t.ex. storstaden och sovstaden. De i Norrland boende bestraffas nämligen med ett zontillägg på bensinpriset. I den del av folkpartiets valprogram som handlar om Norrland heter det bl.a.: ”Drivmedelsbeskattningens utformning gör att kostnadsskillnaderna mellan Norrland och övriga Sverige blir än mer markerade. En regional utjämning bör ske av priserna för bensin och olja. Möjligheterna att finna lämpliga vägar att minska bilfärdskostnaderna i Norrland bör utredas.” Det är, herr talman, rätt underligt hur stilla tiden ändå står ibland. Min första motion i denna kammare — alltså för 22 år sedan — innehöll just ett krav på åtgärder till åstadkommande av samma bensinpris över hela landet. Vi hade då något som hette första kammarens tillfälliga utskott, och denna motion hänvisades dit. Den avstyrktes i första omgången, men när den kom upp en gång till, förde man ett resonemang med oljebolagen. De utlovade att en utjämning av priset skulle ske när vi efter Norrlandskusten fick oljehamnar, som kunde ta emot oceangående fartyg. Nu har vi en hel del sådana oljehamnar efter Norrlandskusten, och en viss utjämning har också skett men inte nämnvärt till fördel för inlandet, som var och fortfarande är i största behov av att en sådan utjämning kommer till stånd. Bensinkostnaden för bilpendlare i inlandet blir också på ett annat sätt högre än för dem som bor t.ex. utan för Stockholm. Vägarna i Norrlands inland är nämligen i allmänhet i ett ganska bedrövligt skick — alldeles särskilt naturligtvis i tjällossningstider. Det har visat sig att bensinåtgången redan på en hygglig grusväg är ungefär 10 procent högre än på en asfalterad väg. Det betyder ju en ytterligare belastning för bilägarna i Norrland. När dessutom, som sagt, vägarna i allmänhet är minst sagt dåliga, så gör det ytterligare procent på bensinåtgången. För ett par år sedan gjorde nuvarande statsminister Palme ett besök i bl.a. vårt län för att studera vägarna. Aldrig någonsin har man sett så många väghyvlar vara i gång och aldrig någonsin förr eller senare har jag sett folk vara ute på vägarna med krattor i händerna för att snygga till. Jag tycker att det hade varit lämpligare om herr Palme hade fått träffa på verkligheten och se hur urusla vägar det är fråga om. Många av pendlarna i tätorter här nere har andra möjligheter att ta sig till jobbet, nämligen de allmänna trafikmedlen. I Norrland finns det inte någon som helst sådan möjlighet, utan där är bilen den enda utvägen för den som har långt till jobbet. Låt mig sedan peka på en annan, tyvärr ofta förbisedd sak då det gäller bilen och Norrlands inland. I senaste numret av Norrländsk tidskrift har länsplanerare och kommunalpampar av olika slag i de fyra nordligaste länen uttalat sig om hur de ser på framtiden. Det bekymmer som de främst pekar på är att befolkningspyramiden på många håll börjar bli upp och nedvänd, d. v. s. att antalet pensionärer i många kommuner snart dominerar. Ungdomarna har flytt — eller rättare sagt tvingats att fly — söderut för att få sin utkomst eller också av det skälet att de har blivit så isolerade att de förlorat kontakten med jämnåriga. Säkert skulle emellertid denna ungdomsflykt ha varit ännu större, om inte bilen funnits. Trots allt är det åtskilliga ungdomar som stannar kvar i byarna, även om kam ratkretsen där har krympt ihop till ett minimum. Tack vare bilen har de ändå vissa möjligheter till kamratkontakter, även om det är några mil till lördagsdansen, till fotbollsplanen, ishockeybanan eller någonting annat som lockar. Bilen har enligt mitt sätt att se, som det brukar heta, faktiskt gjort mera för att bevara ungdom åt Norrlands inland än alla de sporadiska försök att hejda strömmen som statsmakterna hittills åstadkommit. Jag skall inte fördjupa mig i lokaliseringspolitiken i övrigt. Den har vädrats många gånger, inte minst här, och det finns väl inte så många nya synpunkter att lägga till. Det är väl närmast bara att konstatera att de hittills vunna resultaten av den förda politiken inte är många och inte heller imponerande. Om man verkligen vill åstadkomma något bestående och väsentligt, måste man — som det också klart sägs ut i folkpartiets Norrlandsprogram — inrikta sig på generella åtgärder. Då måste först och sist den att skapa ett företagsvänligt klimat vara vägledande. Visst kan Norrland erbjuda en pålitlig och god arbetskraft, men så länge företagsamheten där uppe belastas med extra kostnader kommer säkerligen företagarna att visa en viss tveksamhet, som kan bli ödesdiger. Möjligen kan man tänka sig att de företag som på senare tid har etablerat sig i Norrland gjort så pass goda erfarenheter att det kan smitta av sig, men det är kanske en väl optimistisk uppfattning. Annars tycker man att det borde ligga nära till hands. Så sent som i dag innehåller tidningarna en notis som talar om att ett stort företag redovisar att omsättningen på arbetare förra året var 57 procent och att man räknar med att siffran för i år skall bli 31 procent. När ett företag under ett enda år får byta ut mer än hälften av sin arbetskraft måste det också innebära oerhörda kostnader, som skulle kunna undvikas om företagen etablerade sig i Norrland. Nu var herr Sträng mycket rädd för tanken att arbetsgivaravgiften skulle slopas för stödområdet. Han pekade på att herr Andersson skulle sitta på farstubron och med avund och bitterhet i hjärtat titta över till herr Pettersson som hade en förmån som inte tillkom herr Andersson. Till det kan sägas att vi ju på ett mycket stort antal områden har det så ordnat att det inte finns någon millimeterrättvisa, utan vi har trappsteg, och de som hamnar i skarven får det sämre än de som befinner sig ovanför eller nedanför skarven. Det är väl ingenting ovanligt i det här landet att vissa får en förmån, andra inte. Jag skulle också vilja säga några ord om turismen. Många menar att turism i Norrland inte lönar sig. Säsongen där uppe är alldeles för kort — den rör sig om tre, i bästa fall fyra månader. Dessutom är resorna, t.ex. till de norrländska fjällen, alltför dyra. Det är billigare att ta charterflyg till Spanien, Kanarieöarna eller någon annanstans dit svenskarna nu i mängd drar i väg. Detta är emellertid saker som man kan klara upp med litet god vilja. Det har man visat i Finland där samma situation råder. Sommaren är också där 3—4 månader. Men genom en förnuftig planering, bland annat genom att organisationer, kommunala och statliga myndigheter förlägger sina kurser och konferenser till just dessa orter lyckas man få till stånd en beläggning där praktiskt taget året runt. Jag hade så sent som i somras tillfälle att besöka en finländsk anläggning långt uppe i Saarijärvis moar där bonden Paavo en gång kämpade. Den låg inte särskilt nära till. Där fanns ett stort hotell med restaurang, bar och många rum och dessutom många stugor. Jag frågade hur det kunde gå ihop. Man förklarade att det var fullbelagt hela året om, utom möjligen under den allra kulnaste vintertiden då det kunde hända att en eller annan stuga stod obebodd. Varför skall det vara så omöjligt att klara motsvarande problem i Sverige? Turismen har, även på orter där den är ganska ringa, emellertid också en bieffekt som mycket ofta förbises, nämligen som stöd till ortens serviceorgan. Jag hade i somras tillfälle att möta en kommunalman i en inlandskommun, där man hade gjort en visserligen ganska måttlig men uppenbarligen lyckad satsning på turismen. Han framhöll att den satsningen inte i och för sig gav särskilt många arbetstillfällen åt bygdens befolkning.

Det har många gånger sagts från olika håll att staten borde garantera att vissa centralorter i Norrland skulle tillförsäkras en viss service. Om man satsade på turismen på ett förståndigt sätt skulle detta medföra att det ofta inte behövde bli så dyrbart för staten att ikläda sig en sådan garanti. Det sades till mig för inte så länge sedan, att Sverige befinner sig i det geografiska läget att det inte går att flytta. även Norrland befinner sig faktiskt i det geografiska läget att det inte kan flyttas. även om man kan flytta på människorna kan man inte ta skogarna, fjällen och sjöarna med sig när de flyttar. Visserligen manar fortfarande generaldirektör Bertil Olsson till en ökad flyttning från norr till söder, och visserligen har inrikesministern — som just nu gick — sagt att det är en reaktionär inställning att folk inte skall flytta på sig. Men norrlänningarna själva vill inte att Norrland bara skall betraktas som någon sorts tappningsstation när det gäller arbetskraft. De är så reaktionära att de hävdar att den som vill bo kvar i Norrland också bör få möjligheter att göra det. För många är det emellertid på det sättet att Norrland slutar någonstans strax norr om Uppsala. Åtminstone tycks man ha den uppfattningen på socialstyrelsen, som nyligen har lagt fram ett förslag om njurkliniker. Enligt styrelsen skall sådana kliniker finnas i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala. För de njursjuka som befinner sig kanske 100 mil norr om Uppsala har socialstyrelsen inte några som helst bekymmer. Styrelsen är uppenbarligen inte medveten om den stora satsning som statsmakterna gjort på universitetet och undervisningssjukhuset i Umeå.

Herr talman! Vi norrlänningar protesterar mot ett sådant betraktelsesätt. Norrland finns där, och det borde ha rätt att få finnas. Vad som står på det märke jag bär är inte en fras utan en realitet: ”Vi flytt int.”

Herr talman! Det första valet till den nya enkammaren ligger nu bakom oss. Erfarenheterna måste då noggrant analyseras och resultatet prövas av grundlagberedningen. Det är alltså för tidigt att redan nu dra färdiga slutsatser. Men det torde ändå vara motiverat att med stöd av de iakttagelser och rön som dock kunnat göras framföra vissa reflexioner och uttala önskemål om den fortsatta konstitutionella reformverksamheten. Först och främst bör det konstateras att de ofta uttalade farhågorna för trassel och misstag i samband med det nya röstningsförfarandet var överdrivna. De tre samtidigt förrättade valen och de tekniska nyheterna klarades elegant av väljarna. Detta ger ett gott betyg både . åt dessa och åt valförrättarna och informationsverksamheten. Vad som däremot inte kan få ett gott betyg är framräknandet och offentliggörandet av slutresultatet. Det kan inte vara godtagbart att det skall dröja en vecka innan den slutgiltiga ställningen mellan partierna blir utklarad, och det kan ännu mindre accepteras att i stället grovt felaktiga förhandsgissningar under sken av vederhäftighet ges spridning på det sätt som nu förekom. De politiska konsekvenserna av ett val skall kunna dras snabbt och framför allt korrekt. Däremot spelar det väl mindre roll om det dröjer något med uträkningen av vilka personer de skilda mandaten tillfallit. Olika valsedelstyper och strykningar av namn gör väl en sådan fördröjning nödvändig. Men ett krav som måste kunna ställas är att de slutgiltiga redovisningarna skall vara fullständiga. Det är en skyldighet mot väljarna att inte bara antalet röster på olika listtyper utan också antalet och innebörden av vidtagna strykningar skall räknas, bokföras och stå till förfogande för den intresserade, och detta gäller även om det är uppenbart att dessa strykningar inte haft betydelse för slutresultatet. Så var inte förhållandet nu. Jag vet inte om de detaljföreskrifter för sammanräkningen som centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden utfärdade, hade sitt ursprung i några överväganden inom grundlagberedningen. Jag skulle emellertid vilja uttala det bestämda önskemålet att beredningen vid sin efteranalys och sina förslag med anledning av denna ser till att önskemålet om fullständighet i slutredovisningen i framtiden blir tillgodosett så långt som det över huvud taget kan vara möjligt. Valdeltagandet var högt, vilket det också finns anledning att med tillfredsställelse konstatera. Visserligen behöver röstskolkning ingalunda vara ett bevis på bristande intresse för samhällsproblemen utan kan mycket väl vara ut Ttryck för ett medvetet och genomtänkt ipolitiskt ställningstagande. Det är kan ske för mycket begärt att väljaren, även om det naturligtvis vore önskvärt, i så fall ger uttryck för sin mening genom röstning med blank valsedel. Det görs ofta från socialdemokratiskt håll gällande att ett högt valdeltagande naturligen gynnar socialdemokratin. Det nu förrättade valet visar att an tingen är denna föreställning felaktig eller också måste den socialdemokratiska tillbakagången bedömas vara ännu allvarligare än vad siffrorna i och för sig visar. En av de bärande tankegångarna i det nya valsystemet är att tilldelningen av mandat skall ske i så god proportion till partiernas röstetal som möjligt. Undantag gäller ju bara för partier som inte lyckats komma upp över 4-procentsspärren. Jag vill gärna erkänna att jag tycker att den spärregeln i och för sig är en skönhetsfläck i valsystemet, men jag vill samtidigt säga att den sannolikt, trots allt, är en ganska väl avvägd och nödvändig inskränkning i möjligheterna för småpartier att utöva politisk utpressning. Mellan de partier som fick representation i riksdagen blev proportionaliteten nästan exakt, och syftemålet med det nya systemets tilläggsmandat uppfylldes alltså väl. I bjärt kontrast häremot står de samtidigt förrättade kommunalvalen. Där blev skillnaden i röstkostnad per mandat på många håll stor. Jag kan nämna som ett exempel att i landstingsvalet i mitt hemlän förlorade mitt parti, moderata samlingspartiet, 19 procent av sina röster från 1966 men 46 procent av sina mandat, och detta är inte alls något extremfall. Denna effekt beror bl.a. på det matematiska faktum att de större partierna blir överrepresenterade och de mindre blir missgynnade av den metod som tillämpas i kommunalvalen. Detta förstärker den effekt som man ofta kan konstatera, nämligen att ett parti som går tillbaka i ett val får sämre utgångsläge även för det nästa, medan en politisk framgång redan i sig själv är en god grund för fort Allmänpolitisk debatt satta framgångar. Att det är på det sättet måste och skulle väl accepteras, om inte det kommunala partistödet hade införts. Men det finns verkligen ingen vare sig principiell eller praktisk anledning att med hjälp av skattemedel förstärka effekten av inträffade politiska förändringar. En förbättrad proportionalitet i de kommunala valen har väl alltid varit önskvärd. Partistödet och de regler som fastställts för detta gör det till ett oeftergivligt villkor. Det är nödvändigt att nu införa tilläggsmandat även i de kommunala valen eller att med andra metoder öka rättvisan vid fördelning av mandaten i dessa. Den goda proportionalitet som uppnåddes i riksdagsvalet har kritiserats på sina håll. Man har då såvitt jag kan förstå förväxlat orsak och verkan. En lång rad socialdemokratiska tidningar har i sina valkommentarer litet föraktfullt talat om en olycklig millimeterrättvisa. Man har givit en sådan rättvisa skulden för det parlamentariska läge som kommer att inträffa efter årsskiftet, med en socialdemokratisk minoritetsregering. Man har talat om behovet av en snabb återgång till det gamla valsystemet. Man har till och med yrkat att spärregeln skulle upphävas och dess effekt i stället uppnås genom att valkretsarna görs små o.s.v., åtgärder som alla har det gemensamt att de skulle leda till en betydande överrepresentation för det största partiet. Det är troligt att om man hade tilllämpat sådana metoder nu i valet, så skulle socialdemokratin fortfarande ha kunnat stödja sig på en majoritet i den nya riksdagen trots sin minoritet i valmanskåren, Men det är inte riktigt detta saken gäller. Det kan vara skäl att påpeka att inga valmetoder kan hindra att det vid vissa styrkeförhållanden mellan partierna uppstår en jämvikt eller en parlamentarisk situation av den typ som nu inträder. Att avsiktligt lägga jämvikten på en annan nivå än där den svarar mot andelen i valmanskåren löser inga problem. Det vore bara att konservera den överrepresentation för socialdemokratin som vårt gamla valsystem under många decennier har skänkt denna. Är det detta man är ute efter? Vill man verkligen driva kravet att de socialdemokratiska rösterna alltid skall vara mera värda än alla andras? Den gemensamma valdagen för riksdagsoch kommunalval hade också premiär. Den har betraktats med betydande motvilja av stora grupper, inte minst inom mitt eget parti. Det verkar ibland som om dessa vore så fastlåsta i sin motvilja att man inte ens vill studera och försöka bedöma hur anordningen faktiskt har utfallit. Personligen har jag aldrig haft någon svårighet att acceptera den. Jag tyckte att kompromissen på den här punkten var klok, dels därför att en gemensam valdag är den enda realistiska möjligheten att få en längre valfri period, dels därför att den enligt min mening är det enda sättet att kunna få renodlade ställningstaganden i de skilda valen — om det nu är det man är ute efter. Ingen regering har hittills kunnat avfärda utslag i kommunalval såsom ovidkommande även då riksdagens sammansättning inte påverkas. Ingen väljare har därför kunnat bortse från den rikspolitiska effekten av sin kommunalpolitiska röstning. Och det kanske inte är så underligt. Det är ju samma partier som verkar i båda fallen, och en framgång för ett parti i vilket val det än gäller måste tolkas som en ökad förankring för dess uppfattningar och värderingar inom väljarkåren. Eftersträvar man alltså att de aktuella kommunfrågorna skall vara avgörande för den kommunala röstningen, måste en förutsättning bli att väljaren samtidigt har möjlighet att vid riksval ge uttryck för sina principiella ståndpunkter. Farhågorna för att den kommunala debatten skulle förstummas har heller inte besannats. Valrörelsen har visserligen totalt dominerats av de rikspolitiska frågorna, men det är verkligen ingenting nytt. Det har varit fallet också i alla tidigare kommunalval. 1962 rörde sig debatten huvudsakligen om EEC, skolfrågor, skattefrågor och försvarsfrågor. 1966 rörde den sig om den ekonomiska politiken och sysselsättningen. Det finns enligt min mening intet som tyder på att det kommunala intresset var mindre denna gång än vid tidigare rena kommunalval. Jag tycker snarare — men det är helt subjektivt, det medger jag — att utrymmet för kommunalpolitisk debatt var större denna gång och att de kommunala frågorna på många håll spelade en ganska stor roll i valdiskussionerna. I vilken utsträckning väljarna röstade olika i kommunalvalet gentemot riksdagsvalet går inte att fastställa. Olika röstning måste givetvis ha verkat åt båda hållen, varigenom variationerna utjämnat varandra, Skillnaden i slutresultat var ändock i vissa valkretsar avsevärd, och jag tycker det närmast är ägnat att förvåna, att skillnaderna i totalsummorna för riket blev så helt tydliga. Kommunisterna hade 4,8 procent av valmanskåren i riksdagsvalet men bara 4,4 i landstingsvalet. Det gör en skillnad på cirka 17000 röster. Detta kan ju — liksom att socialdemokratin hade 45,6 procent i landstingsvalet men bara 45,3 i riksdagsvalet — ha särskilda orsaker, nämligen en strävan att få kommunisterna över spärregelns 4 procent. Men centerpartiet hade 19,9 procent i riksdagsvalet och bara 19,5 i landstingsvalet, medan tendensen för moderata samlingspartiet var den motsatta. Kan man våga en gissning, så kommer skillnaderna att öka när allmänhetens förtrogenhet med valsystemet och dess möjligheter vid kommande val är större. En följd av beslutet om den gemensamma valdagen blev som vi vet de treåriga mandatperioderna. Även dessa har många motståndare. Förkortningen med ett år jämfört med de direktvaldas mandattid hittills har kritiserats hårt och kanske med visst skäl, men man har enligt min uppfattning alltför myc ket försummat att peka också på fördelarna. Det nya systemet förlänger den helt valfria perioden — alltså den period då regeringen kan i någorlunda lugn ägna sig åt sina administrativa och långsiktiga uppgifter — med 50 procent eller om man räknar bort valåret, med 100 procent. Det är enligt min mening en värdefull förändring, och man vill gärna hoppas att förlängningen skall medföra en till landets intressen bättre anpassad regeringsverksamhet. Behovet att undvika impopulära åtgärder, även om man vet att de är absolut nödvändiga, kommer väl inte att kännas lika starkt, när inte ett val väntar bakom hörnet. Är det inte så att de hittillsvarande korta intervallen mellan valen är en av förklaringarna till den alltför lättsinniga ekonomiska politiken, den politik som lett till att det allmänna levt över sina tillgångar i en allt vildare danse macabre av skattehöjningar, prisstegringar och företagsnedläggelser? Är det någon som tror att herr Sträng skulle ha lagt fram det väldiga skattehöjningspaket som vi skall behandla här i övermorgon, om vi hade befunnit oss i inledningen till en valrörelse i stället för strax efter ett val? Man kan alltså hoppas att de längre intervallen mellan valen skall vara till fördel för det hela. Men även om så blir fallet kan de naturligtvis innebära nackdelar, t.ex. i partiorganisationerna och för det politiska arbetet. Tre år är visserligen vid internationella jämförelser inte någon lång tid mellan val, men det är dock ett år längre än vad vi har varit vana vid. Vi vet inte säkert vad det kan betyda för möjligheten att hålla valmaskineriet funktionsdugligt och det politiska intresset vid liv. Detta understryker vikten av att man på annat sätt stimulerar det intresset och ger väljaren möjlighet att i viktigare sammanhang direkt uttrycka sin mening. Den långa valperioden betonar därför ytterligare det av moderata samlingspartiet framförda kravet på att införa folkomröstningar på både riksoch Allmänpolitisk debatt kommunalplanet. Rådgivande folkomröstningar, som kan påkallas av en väl avvägd minoritet inom de beslutande organen, skulle ge en ökad kontroll av — men också vägledning åt — de makthavande. En och annan sådan händelse under valperioden skulle minska medborgarens känsla av att vara utestängd från det politiska inflytandet och skulle vitalisera folkstyret. Den författningsreform som nu är beslutad och som inleddes med det nyss förrättade valet är en partiell reform. Det har redan visat sig hur nödvändigt det är att snarast komplettera den med ytterligare förändringar som gör totalresultatet mera logiskt och sammanhängande. I vår hittillsvarande konstitution har det t.ex. varit föga orimligt eller stötande att den vid val utsedda nya riksdagen, eller rättare sagt nya andra kammaren, inte börjat fungera förrän några månader efter valet. Hela den konstitutionens uppbyggnad och avsikt var att utjämna och fördröja utslagen av opinionsförändringar. Nu är det annorlunda. En av den beslutade reformens främsta drivkrafter var önskemålet att göra väljaren suverän på valdagen och att därför få riksdagen så korrekt och så snabbt som möjligt att avspegla den just aktuella opinionen. Nu är det inte längre godtagbart med en riksdag som i gammal uppsättning arbetar långa tider efter ett val som om ingenting hade hänt. Nu måste valresultatet få slå igenom så snabbt som det över huvud taget går. Fördröjningen får bara betingas av de tekniska möjligheterna att fastställa valresultatet och av en rimlig hänsyn till att det kan ske överklaganden, omräkningar och omval. Lika väl som riksdagen snabbast möjligt skall få avspegla väljaropinionen, lika väl måste regeringen ha möjlighet att snarast kunna agera i enlighet med den nya riksdagsmajoritetens önskemål. Det är inte tillfredsställande om regeringens inflytande på dess kanske viktigaste uppgift — statsverkspropositio nen — i praktiken uppskjutes en avsevärd tid. Dessa omständigheter men också en rad andra kräver med ofrånkomlig styrka fortsatta reformer. Grundlagberedningen framlade för en tid sedan en studie av hur förhållandena skulle påverkas av en övergång till val på våren, alltså val i senare delen av maj månad. Den studien ger enligt moderata samlingspartiets mening bevis för hurusom därigenom mycket stora fördelar skulle kunna vinnas i de nyssnämnda avseendena men också i många andra. Kostnaderna i form av nackdelar förefaller oss, i jämförelse med fördelarna, som obetydliga. Vi vill för vår del förorda, att ett helt genomtänkt förslag till en sådan reform snarast framlägges. Herr talman! Låt mig så till sist göra ett par mer politiska reflektioner, som faller sig naturliga när nu resultatet kan överblickas av det första val där väljaren varit suverän och på valdagen direkt har fått avgöra den blivande riksdagens sammansättning. Det väsentligaste som hände var att socialdemokratin blev en minoritet och inte längre kan på sina partikongresser diktera hur Sverige skall styras och vad riksdagen skall besluta. Det påstående som man så ofta hörde före valet, att bara socialdemokratin har förmåga att ge Sverige en stark regering, vederlades eftertryckligt. Nu går det lätt att konstatera att några tiotusental röster till på de borgerliga partierna skulle ha gett landet en ny regering med helt annan styrka och handlingsförmåga än vad den socialdemokratiska efter årsskiftet kommer att kunna uppvisa. Det antyddes i valdebatten ibland av mittenpartierna, att de under vissa omständigheter skulle kunna tänka sig att bilda en minoritetsregering som skulle parlamentariskt stödja sig på moderata samlingspartiet utan att behöva ta någon hänsyn till våra politiska önskemål. De skulle kunna göra detta i en förvissning om att moderata samlings partiet inte skulle vilja eller kunna störta en borgerlig regering. Detta avfärdades av socialdemokraterna som helt orealistiskt. Man förnekade att en borgerlig regering skulle kunna fungera på ett godtagbart sätt utan att göra betydande eftergifter för moderata samlingspartiet. Det var då det. Nu förklarar herr Palme och beslutar den socialdemokratiska partistyrelsen, att den socialdemokratiska minoritetsregeringen skall fungera som om ingenting hade hänt och utan varje kohandel med kommunisterna. Det skulle vara intressant att få veta vad det är som möjliggör ett spel på den socialistiska planhalvan som förklaras vara alldeles verklighetsfrämmande på den borgerliga, där ändå samspelet är så mycket bättre. Nu är naturligtvis verkligheten den, att en minoritetsregering, den må vara borgerlig eller socialdemokratisk, inte kan fungera effektivt om den inte kan räkna med ett generellt garanterat parlamentariskt stöd åtminstone i huvudsak. Men en sådan garanti lämnas inte gratis. Vilka eftergifter inför kommunisterna det då kan bli fråga om, skulle man gärna vilja veta. Om kommunisterna trots allt skulle göra det omöjligt för socialdemokratin att regera ensam, hur kommer man då att bära sig åt? Det räcker inte att bara förklara, att om kommunisterna fäller en socialdemokratisk regering, så får de skylla sig själva. Uppkommer det en regeringskris så måste den lösas. Socialdemokratin kan inte som ett truligt barn vägra att vara med i leken. Sveriges intressen av att styras effektivt kan inget parti dra sig undan. Om socialdemokraterna inte kan regera ensamma och det inte finns någon annan majoritet, så måste de söka parlamentariskt samarbete på samma sätt som sker i demokratiska stater över hela världen. Nyval kan visserligen göras, men det finns ingen garanti för att ett sådant skulle ändra på en situation som man inte finner tilltalande. Jag säger detta, herr talman, för att för det första understryka vikten av att socialdemokraterna i den situation som nu kommer att inträda söker samarbete, och i så fall — om man menar något allvar med sitt avståndstagande från kommunismen — åt borgerligt håll. Det borde vara självklart. Jag säger det för det andra för att belysa hur rent ut sagt bedrägligt allt det tal var, som herr Palme och hans eftersägare före valet ägnade åt att kräva ett förhandsdeklarerat, gemensamt, borgerligt regeringsprogram. Det visade en brist på vilja att ge korrekta framställningar, och det visade framför allt ett förakt för väljarnas inflytande, som jag tycker var uppseendeväckande. Det är valmännens röstning som avgör och skall avgöra hur nya regeringsprogram kommer att se ut. Det kan inte beslutas i förväg på partikanslierna — inte ens på det socialdemokratiska. Det har vi nu fått bevittna och kommer säkerligen att få ytterligare belyst av den fortsatta händelseutvecklingen. Socialdemokratin har ett stort ansvar för denna utveckling. Framhärdar man i beslutet att avvisa samarbete med borgerligheten och i stället stödja sig på kommunismen, då finns det skäl att säga: Gud bevare svenska folket!

Herr talman! Så här dags i remissdebatten är det kanske svårt att komma med några nya synpunkter på valutgången och dess konsekvenser. Det är bara att notera att de borgerliga flyttade fram sina positioner. Ett av de tre B-partierna vann röster och mandat i stor utsträckning, men man förlorade ändå det väsentliga, nämligen kampen om regeringsmakten. Regeringen Palme sitter kvar både i höst och efter nyår, låt vara med ett något mindre antal mandat än tidigare. Valutgången har för resten en påfallande likhet med den som Rit-Ola så drastiskt skildrade i Se efter valet 1948, det första valet som herr Erlander ledde det socialdemokratiska partiet. Rit Olas teckning minns säkert de flesta av kammarens ledamöter. Med vassa pennstreck skildrade han hur dåvarande folkpartiledaren Bertil Ohlin siktade med sitt svärd på herr Erlander men träffade herr Domö. Även i det valet var nämligen högern den store förloraren. Historien har upprepats. Herr Hedlund gick ut på björnjakt för att söka träffa ungbjörnen Palme men råkade i stället rikta vapnet så att haglen till största delen träffade herr Holmberg, så att denne blev ordentligt skadskjuten. Det som inte centern lyckades med i jakten på högerledaren kan kanske hans vice ordförande Gösta Bohman klara av. Vi får se hur det blir efter den 14 november — ödesdagen för det konservativa partiet. Centerpartiet framstår som valets segrare, och här kan man verkligen tala om konsten att vinna röster utan att behöva anstränga sig. Det räcker tydligen med att man har en Jonnergård som inspirator och en Hedlund som uppträder inför TV-publiken. Sedan faller stora delar av det svenska folket i trance inför löften om räntesänkning, utlandslån och lägre pensionsålder. Även här kan man dra en parallell med det gamla högerpartiet på 1950-talet, då herr Svärd svarvade replikerna och historierna och herr Hjalmarson sedan trollade bort stora delar av det svenska folket med sitt tal om de enkla vardagsmänniskorna. Det blir emellertid en brokig skara från centerpartiet som drar in i riksdagen på nyåret. Det blir i fortsättningen inte bara bönder och dem närstående som kommer till centerns riksdagsgrupp, även om den kategorin självfallet i fortsättningen blir i majoritet. Jag läste i Jordbrukarnas Föreningsblad häromdagen en presentation av en del nya riksdagsmän, nästan alla från centerpartiet. Enligt ingressen skulle i artikeln skildras representanterna från glesbygden. Märk väl att en av de glesbygdens talesmän som förevisades i Jordbrukarnas Föreningsblad var herr Paul Grabö från Stockholm, numera borgarråd i huvudstaden. Det där med glesbygden hängde väl kvar sedan tiden före valet. En annan unik representant för glesbygden kom från Fyrstadskretsen, nämligen den kommunistiske byrådirektören Jörn Svensson. Vad månde det bli av den kombination som här presenterades som glesbygdens speciella talesmän i riksdagen? När det regnar på prästen så stänker det på klockaren, heter det i den gamla visan, och stänket kom i det här fallet folkpartiet till godo. Vi minns väl alla den dråpliga synen i TV på valkvällen, då tre före detta och nuvarande partiledare från folkpartiet stod och hurrade för varandra och tackade för det storslagna valresultatet. Man är tydligen nöjd med litet numera i det partiet. I jämförelse med 1966 hade man förlorat några procent av valmanskåren och några hundratusen röster, och det kan väl knappast vara någonting att hurra över. Det verkliga bekymret har emellertid valets stora förlorare, de moderata. Upplösningstendenserna i det partiet har varit märkbara under de senaste åren. Valnederlaget kom bara som en bekräftelse på att folket förlorat förtroendet för högerpolitiken. Jag undrar förresten om inte namnbytet blev en betydande orsak till nederlaget. Man kände ju inte igen partiet varken när det gällde namnet eller parollerna. Ett liberalt högerparti är könlöst. Sedan spelar det troligen inte någon roll vem man än råkar välja till partiledare vid den extra partistämman. Inte ens det unga politiska lejonet herr Burenstam Linder lär kunna återställa ordningen i den partifållan. Herr Hermansson har däremot lyckats bäst — åtminstone för tillfället — och fått något slags ordning på sitt parti. Hur länge det varar vet man inte. Erfarenheterna är inte så goda i det avseendet. Kommunisterna lyckades hävda sig bättre än vid det stora nederlagsåret 1968. Men egentligen är det mera tack vare valsystemet som framgångarna synes så stora. Hade vi haft andrakammarval skulle kommunisternas mandat ha inskränkt sig till fem i andra kammaren enligt det gamla valsystemet. Nog har 4-procentsregeln i detta val onekligen gynnat herr Hermansson. Socialdemokratin har gjort ett förlustval om man tar 1968 års något onormala valresultat såsom utgångspunkt. Allmänpolitisk debatt Men man vann kampen om regeringsmakten och förhindrade B-laget från att bilda regering. Partiets andel av väljarkåren i sin helhet uppgick till 40 procent, ett av de högsta procenttal som partiet någonsin har noterat. Det visar att socialdemokratin trots ett pressat ekonomiskt läge och trots de impopulära ågärder man måste vidta för att söka hålla balans i samhällsekonomin ändå har samlat sina skaror i stor utsträckning. Att de borgerliga har kunnat utnyttja många människors missnöje gav dem givetvis ett bättre resultat än de eljest skulle ha fått, men det blev ändå inte någon klar valseger om man ser till regeringssituationen. Finansministern har dragit konsekvenserna av det ekonomiska klimatet och vidtagit de åtgärder som vi här i kammaren skall ta ställning till på fredag. Det är angeläget att man uppnår en bättre balans i samhällsekonomin, och det kan inte ske på annat sätt än genom att man drar in köpkraft och stärker statens ekonomi inför budgetbehandlingen. Men jag vill gärna understryka att riktpunkten i arbetet på att skapa bättre ekonomisk balans också skall vara att stödja dem som har det sämst ställt ekonomiskt. Jag säger detta med så mycket större angelägenhet, sedan jag har läst SACO:s utspel i avtalsrörelsen. Det är ett högt spel som herrar Östergren och hans kommunistiske meddirektör i SACO, Benne Lantz, spelar. Det är en utmaning mot de lägre avlönade, mot både LO:s och TCO:s medlemmar. Ja, jag vågar säga att det är en utmaning mot samhället. Visste man inte att det rörde sig om ett fackligt organs avtalskrav, skulle man tro att det gällde något slags idrottsrekord. Det är en lek med elden som SACO här har för sig. Det innebär en favorisering av dem som redan har det gott ställt och en väg som obönhörligen leder till ökade samhällsklyftor. Ja, man är ju så fräck i sina krav att man begär dubbelt så högt procentpåslag som LO och TCO har gjort. Mitt råd till avtalsverket och riksdagens lönedelegation är: Se till att detta monstruösa avtalsförslag hamnar i papperskorgen! Det är de mest orealistiska krav som på länge har sett dagens ljus inom svensk avtalsrörelse. Det är inte SACO som bör få de största summorna i 1971 års avtalsrörelse, utan de seriösa organisationer som vill slå vakt om de lägre löntagarnas intressen, representerade då av LO och TCO. Så, herr talman, vill jag göra några reflexioner i anledning av den lokaliseringspolitik som bedrivs i kanslihuset, främst då den som rör utflyttning av statliga aktiviteter från huvudstaden. När förre inrikesministern Rune Johansson lämnade sin sista statsverksverksproposition innehöll den också tänkvärda ord om andra regioner såsom lämpliga alternativ till de tre storstadsregionerna. Hittills har man inte sett några nämnvärda resultat av det som herr Rune Johansson då angav såsom lämpliga lokaliseringsobjekt. Men nu hoppas man att det skall bli verklighet av de tankegångarna — åtminstone i en del fall. Jag hälsar med tillfredsställelse den utflyttning som planeras och som riksdagen snart lär få ta ställning till. Men låt det då inte bara stanna vid några halvmesyrer, och kom också ihåg de orter som nämndes som lämpliga alternativ den gången. Det finns annars risker för att regioner, som hittills har varit vana att klara sig själva, i längden inte kan göra detta utan måste få någon form av statligt tillskott; det må vara i form av statliga utbildningsobjekt, ämbetsverk eller industrier. Det finns en klok regel som säger: Vänta inte till dess det blir för sent. Det blir både bättre och billigare lösningar om man slipper att göra dem i panikens tecken. Jag vill därför säga till flera departementschefer: Tänk på att det finns en livskraftig region även i södra Vätterbygden. Från denna bygd vid Vättern kommer också centerns gruppledare i denna kammare, herr Torsten Bengtson. Han hade i ett avsnitt av sitt tal i dag ett resonemang om utgången av kommunalvalen i Jönköpings län som jag något vill kommentera. Det är riktigt som herr Bengtson sade att socialdemokratin i länet från nyåret endast har majoritet i en av de kommuner som finns kvar. Men jag vill säga till herr Bengtson att inte heller de borgerliga har majoritet i alla de andra kommunerna, utan det finns en variant, nämligen den politiska kameleont som säger sig vara varken fågel eller fisk, varken borgerlig eller = socialistisk, dvs. KDS. KDS kommer att bli tungan på vågen i en del kommuner i Jönköpings län, bl.a. den nya storkommunen Jönköping med bortåt 110 000 invånare. Hur kommer KDS att rösta? Ja det vet varken herr Bengtson eller jag, men uppenbart är att KDS är ett klart reaktionärt parti — det är ingen tvekan om den saken. Man får naturligtvis därför räkna partiet till den borgerliga fållan, även om det nogsamt aktar sig för att säga var det hör hemma. Ja, konservatismen har partiet naturligtvis i betydande grad gemensamt med centerpartiet och en stor del av dess väljare. Herr Bengtson gör det annars som vanligt lätt för sig. Han har inget recept för att klara den ekonomiska balansen, men han har ändå i sitt anförande djärvheten att anklaga regeringen för att ha handlat opportunistiskt med vår ekonomi. Och detta sägs av en representant för ett parti som har satt i scen att överträffa alla andra med ekonomiska överbud. Litet mera blygsamhet i centerpartiets agerande skulle kanske vara klädsamt. Herr Bengtson tog också upp ett resonemang om pensionsåldern. Jag håller med honom om att det skulle vara önskvärt att komma ned till en pensionsålder av 65 år. LO och SAF förhandlar ju bl.a. om detta, och i dag har den av regeringen tillsatta pensionsålderskommittén sammanträtt för att diskutera uppläggningen av sitt utred ningsarbete under den tid som kommer. Det är alltså ett arbete på gång för att föra den frågan framåt. Socialdemokratin är ingalunda motståndare till en ändring av pensionsåldern. Men det är den skillnaden att vi är ett parti som är berett att ta ansvaret för vad vi begär. Vi vill veta kostnaderna i hela deras vidd innan vi tar slutlig ställning till frågan om pensionering vid 65 år, rörlig pensionsålder eller någonting annat. Frågan är tyvärr inte så enkel och okomplicerad som herr Bengtson vill göra gällande. Herr Bengtson förde också ett resonemang om ATP-avgifterna som också tål att granskas. Han säger att man borde avstå från att ta ut ATP-avgifter för dem som fyllt 55 år. Det skulle bara innebära att man flyttar över bördorna på den yngre generationen. är herr 3engtson i den situationen beredd att gå ut till handelns och servicenäringarnas folk, som i regel har yngre arbetskraft, och säga: Vi måste höja avgifterna för er. — Känner jag herr Bengtson rätt kommer han sannerligen inte att bedriva någon upplysningsverksamhet i det syftet. För de enskilda företagare som är över 55 år — därav en stor del jordbrukare — är naturligtvis herr Bengtsons förslag en verkligt fiffig sak. Den skulle ge dem betydande ATP-pensioner utan att de behövde betala egenavgifter efter 55 år. Nog skulle de tacka och ta emot. Men hur blir det för dem som skall betala fiolerna? De skulle säkert inte ge så mycket för herr Bengtson som pensionslagstiftare. Så till sist, herr talman, vill jag understryka vikten av att den äldre arbetskraften, som nu oftare än förr tvingas lämna sina anställningar, får ett effektivt skydd. Det skulle vara mycket vunnet om företagarna uppmärksammade deras insats mer än vad som nu är fallet. Om vi utnyttjade den äldre arbetskraftens kapacitet skulle vi inte behöva importera så mycket arbetskraft utifrån som vi nu gör. Ett nytänkande på detta område skulle ge de äldre mer arbete än de nu har. Här kan samhället och enskilda företagare samarbeta. Inte minst gäller det för AMS och dess organ att öka insatserna för att placera den äldre arbetskraften i vårt land.

Herr talman! Eftersom herr Göran Karlsson i sitt anförande flera gånger har appellerat till vad jag tidigare sagt vill jag gärna göra en reflexion över vad han sade med anledning därav. Jag skall inte gå närmare in på hans lyriska utsvävningar om björnjakt och sådant, men jag vill anknyta något till det. Herr Karlsson var mycket stolt över att man inte lyckats få den socialdemokratiska regeringen att ge upp efter den jakt som idkats på den yngre björnen, utan att offret i stället blev moderaterna. Men, herr Göran Karlsson, den yngre björnen blev ändå så illa sårad att han i fortsättningen inte kan ta sig fram annat än med hjälp av kommunistiska kryckor. Resultatet av den björnjakten blev sådant, herr Göran Karlsson. En del okunnighet skymtar fram i herr Göran Karlssons anförande. När det gäller centerns röstetal vet väl herr Göran Karlsson att redan före detta val 60 procent av centerns röster kom från tätorterna. Huvudvikten låg alltså där redan före detta val, och den utvecklingen har nu blivit ännu mer markerad. Till herr Karlssons stora besvikelse har centern marscherat in ordentligt i alla tätorter och kommer därmed att hota socialdemokratin ännu mer i fortsättningen, eftersom vi inte på något sätt har den klassbetoning som funnits tidigare. Jag skall inte gå in på de biografier som herr Göran Karlsson gjorde i olika avseenden. Jag tycker inte att det hör till en riksdagsdebatt att nagelfara olika personer och deras förehavanden. Jag vill bestrida herr Göran Karlssons uttalande att centerpartiet inte har något recept för en annan ekonomisk politik. Det har vi presenterat gång på gång, och om man tittar i riksdagstrycket finner man hela alternativet uppdraget. Det är bara löst prat när herr Göran Karlsson kommer med denna beskyllning. Sedan vill jag bemöta vad herr Karlsson sade om vårt förslag att man skulle sluta med att ta ut ATP-avgift vid 55 års ålder och lägga dessa avgifter på de yngre grupperna. Denna kammares ärade förste vice talman behandlade frågan på ett mycket juste sätt. Han sade att förslaget är ute på remiss och att vi får se vad remissvaren kommer att innebära. Herr Göran Karlsson brydde sig inte om några remisser utan var klar att bryta staven över förslaget. Vi har inte alls spekulerat i vad arbetsgivarna skulle vinna, utan vi har verkligen det allra största intresse för att försöka göra någonting för den äldre arbetskraften. Jag tror att ingen bestrider att det är mycket svårt för den som blir arbetslös vid 50, 55 eller 60 års ålder. Detta lär inte vara sista gången som vi diskuterar frågan om den äldre arbetskraftens situation, utan vi kommer att få ta itu med den alltmer. Vi vill inte bara för nöjes skull stjälpa över utgifter på den yngre generationen, men den är betydligt bättre ställd när det gäller att söka nya anställningar än människor som är 50—60 år gamla. Det ligger ett verkligt allvarligt syfte bakom vårt förslag att inte ta ut ATP-avgift för arbetskraft som är över 55 år. Det finns dock även många andra uppgifter som vi måste ta itu med för att klara den äldre arbetskraftens problem.

Herr talman! Så enkelt kan man inte smita undan talet om att man inte skall ta några ATP-avgifter från personer som är över 55 år, herr Bengtson, att man bara hänvisar till att förslaget är ute på remiss. Vad jag här vänder mig mot är centerpartiets hela tanke att på detta sätt försöka genomföra befrielse från ATP-avgiften efter 55 års ålder. Det innebär helt enkelt att man vältrar över bördorna på den yngre generationen, som säkerligen kommer att få mer än tillräckliga bördor i ekonomiskt avseende, bl.a. för att klara försörjningen för alla pensionärer. Detta är bara ett av centerns vanliga försök att göra politik — att dra fram populära ting. Men det finns, herr Bengtson, på varje förslag som ni för fram en baksida som ni aldrig vill höra talas om, nämligen att det måste gå ihop ekonomiskt, Därvidlag vill jag höra mer av herr Bengtson än detta att förslaget är utremitterat från utskottet. Centerns röstetal har jag aldrig talat om på annat sätt än att ni har vunnit framgångar, och herr Bengtson borde väl kunna vara nöjd med det konstaterandet. Men jag tog upp vad Jordbrukarnas Föreningsblad skrev beträffande glesbygdens förespråkare i landet, och då blev det Paul Grabö i Stockholm som man nämnde. Det är ett typiskt exempel på hur man blandar ihop begreppen på den sidan. Herr Bengtson talar om ekonomin. Centerpartiet säger visserligen att det klarar alla sina önskemål, men det gör man inte. Centern har i många år kommit med överbud. och skulle vi ha fölit dess exempel hade vi överskridit budgeten med miljardbelopp. Detta är faktum, herr Bengtson. Om man för fram tankar på lägre pensionsålder och andra reformer som kostar pengar, kan man inte bara se på det år då man föreslår reformen, utan man måste också tänka på vad som sker längre fram i tiden. Centern har fört fram populära saker och talat om att så och så vill man göra, men man har noga aktat sig för att presentera den ekonomiska notan. Det anklagar jag centerpartiet för, och det kan inte herr Bengtson komma ifrån.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i meningsutbytet mellan herrar Göran Karlsson och Torsten Bengtson, utan jag skall i stället försöka tala litet ekonomi. Jag vill då börja med att instämma i vad som tidigare i dag från denna talarstol före middagsuppehållet sagts om näringslivets aktuella situation av bl.a. herr Gösta Bohman. Inflationen fortsätter trots — eller tack vare — regeringens politik. För den enskilde företagaren har dagens stora bekymmer samband med det som hittills har varit det centrala avsnittet i den ekonomiska politiken, nämligen framför allt kreditrestriktionerna och de höga räntorna. Dessa kreditrestriktioner är som en snara om halsen på många företagare. Svårigheterna att skaffa erforderligt kapital gör sig starkt gällande särskilt för de mindre företagarna. Vi saknar i dag en effektivt fungerande kapitalmarknad. Det är ont om pengar inom näringslivet. Krediträntor på 9, 10, 11 och ibland 12 procent i den grå marknaden — herr Axel Strand belyste det tidigare i dag — är en skrämmande <:kostnadsbelastning. Förr i världen talade man om ocker när det var fråga om sådana räntesatser. De mindre och medelstora företagen klarar inte denna kostnadsbelastning. Kreditrestriktionerna leder också till att många i och för sig välkonsoliderade företag är dåliga betalare. Detta återverkar i sin tur menligt över hela linjen och medför svårigheter för andra företag, t.ex. leverantörer. Omedelbara lättnader på kreditmarknaden är därför enligt min mening nödvändiga för att hindra större olyckor. Kreditrestriktionerna är även en väsentlig orsak till den låga investeringstakten. Kostnadsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden är ett annat bekymmer. De krav som nu framkommer från löntagarorganisationerna, och vilka uppenbarligen vida överstiger vad produktivitetsförbättringarna medger, kas Allmänpolitisk debatt tar sin slagskugga framför sig. Det talas om lönekrav på 18 procent, 20 procent, 23,5 procent. Många företag klarar helt enkelt inte sådana höjningar. Visserligen kan man säga att detta hittills ligger utanför de aktuella resonemangen, och när kollektivavtalen uppgöres kanske buden har prutats ned väsentligen. Men därom vet man intet, och risker för strejker — legala eller vilda — måste ingå i prognoserna för nästa år. Dess värre är det så. De senaste veckornas kraftiga nedgång av aktiekursen på börsen visar med vilken pessimism man på det hållet bedömer den närmaste tidens utveckling trots den gynnsamma situation som vi för närvarande har på exportmarknaden. I den högkonjunktur som vi har förmånen att befinna oss i är börsutvecklingen ett allvarligt mene tekel, för att tala med herr Torsten Bengtson. Nyemissioner av aktier för att skaffa erforderligt kapital ligger utanför möjligheternas gräns med nuvarande börsutveckling. Ett dåligt tecken är också det krympande hushållssparandet. I många av landets sparbanker, som jag har nöjet att kunna följa på nära håll, har insättningarna stagnerat, där det inte rent av har varit fråga om uttagningsöverskott. Även affärsbankerna har iakttagit samma fenomen. Det offentliga sparandet som finansministern med sådan stolthet talade om i förmiddags kan inte ersätta det uteblivna hushållssparandet. Näringslivets utveckling och i synnerhet dess investeringar sammanhänger till väsentlig del med framtidsförväntningarna. Det gäller för statsmakterna att för sin del medverka till att skapa bättre förväntningar på framtiden. Då kommer den ekonomiska tillväxten av sig själv. För att investera måste man tro på framtiden, ha förtroende för landets ekonomiska politik. Det har man på sina håll nog inte i dag. En positiv faktor är att det misstänkliggörande av näringslivet och företagsamheten, som förekom i den social demokratiska propagandan under förra året, på sistone har avstannat. Jag hoppas att lugnet på denna front fortsätter. Detta misstänkliggörande åstadkom mycken skada. Jag vill härefter, liksom flera gånger tidigare, beröra den svällande importen av varor från låglöneländer. Den går ut över våra hemmamarknadsindustrier. Den ena branschen efter den andra har haft driftsinställelser. Det gäller tekoindustrin, skoindustrin, glasindustrin, möbelindustrin och flera andra. Det är enligt min mening absolut nödvändigt att sådana ytterligare åtgärder som kan vidtas inom ramen för våra internationella åtaganden också vidtas för att åstadkomma erforderliga restriktioner på detta område. Jag riktar en maning till regeringen att ta itu med denna fråga utan ideologiska skygglappar och från praktiska utgångspunkter till stöd för företagen och de anställda i dessa näringar. Det är bråttom, om vi inte skall få nya driftsnedläggelser. Herr talman! Jag skall också med några ord gå in på prisstoppet. Finansministern berörde det mycket knapphändigt i förmiddags — detta prisstopp som under så dramatiska former proklamerades först på livsmedel den 27 augusti och sedan över hela linjen den 7 oktober. I den inflationsutveckling som den förda ekonomiska politiken åstadkommit för vårt land var prisstoppet troligen mer eller mindre en nödvändig åtgärd i prisstabiliserande syfte. Men åtgärden angrep symtomen, och uteslutande symtomen, inte inflationsorsakerna, och har i viss mån begränsad räckvidd. Det måste man tyvärr vara medveten om. Tyvärr undanskymde prisstoppet i allmänhetens ögon den omständigheten att bakgrunden till de stigande priserna var de ökade kostnaderna och ytterst den statliga utgiftsexpansionen. Men i det uppkomna läget finns enligt min mening ingenting att invända mot prisstoppet som sådant. Vad jag emellertid i detta sammanhang vill påtala är att mellanhänderna inom handeln på ett oförskyllt sätt sattes i skottgluggen. Inte minst förkastligt var den uppmaning till angiveri som riktades till allmänheten. Man antydde också att mellanhänderna skodde sig på allmänhetens bekostnad. Det tog sig bl.a. sådana uttryck som att Socialdemokratiska ungdomsförbundet på sina håll organiserade vakter som utanför butikerna delade ut lappar med misstänkliggörande text. Detta var enligt min uppfattning ojust. Vi har i detta land en effektiv varudistribution som arbetar med relativt låga marginaler. Konkurrensen är betydande. Denna varudistribution har såvitt jag kan förstå av denna orsak inte mer än delvis kompenserats för de senaste årens lönekostnadsökningar. Jag vill rikta en erinran mot prisstoppets allmänna utformning och praktiska handhavande. Prisstoppet befinner sig i dag, det vill jag gärna medge, i inledningsstadiet — ett idiotstopp, i varje fall ett formellt sådant. Bromsarna är enligt de utfärdade författningarna fastlåsta. Detta har sina uppenbara olägenheter. Ingen företagare vet i denna situation prisstoppets konsekvenser. Kostnaderna bara stiger men priset är fastlåst. Vederbörande råkar då lätt över på förlustsidan. Pappersexercisen blir enorm, och administrationen blir troligen till sist omöjlig att handha. Det hela kommer sannolikt inte att hålla annat än relativt kort tid. Herr talman! Jag har i min hand prisoch kartellnämndens prisregler nr 3. Den innehåller mycket bristfälliga och knapphändiga anvisningar om hur prisstoppet kommer att skötas, och materiella regler saknas. Jag jämför detta aktstycke med en annan handling som jag har i min hand, nämligen det danska Monopoltilsynets Meddelelser nr 8 år 1970 med redogörelse för det generella prisstoppet i Danmark, som infördes den 22 september i år. Det är ett mycket omfattande aktstycke och medger till skillnad från den svenska prisregleringen en viss flexibilitet med en såvitt jag kan förstå mindre pappersexercis. Det framhålles sålunda att producenterna må utan hinder av prisstoppet höja priserna för täckning av stegringar i priserna för råvaror och hjälpstoffer — smörjmedel, bränsle och liknande. Vidare får i Danmark importörer, grossister och detaljister vid vidareförsäljning av varor höja priserna med belopp till täckning av stegringarna i inköpspriserna, dock utan rätt att öka marginalerna i kronor räknat. Detta kan ske utan ansökan och utan pappersexercis. Allt kontrolleras dock av Monopoltilsynet. Det sägs emellertid ifrån att företagarna inte är berättigade till kompensation för höjda arbetslöner. Hur detta skall fungera är kanske svårt att bedöma. Förklaringen är sannolikt den att prisstoppet i Danmark anges skola bortfalla den 1 mars 1971. Jag vill med detta, herr talman, endast ha sagt att låsningen av priserna aldrig kan vara total. Prisutvecklingen måste fortsätta, hjulen måste rulla genom en smidig och framför allt välskött administration som snabbt kan få ärendena ur händerna. Företagen måste också få chanser att leva vidare.

Herr talman! I denna debatt har tidigare frågan om den äldre arbetskraftens situation varit uppe till belysning, senast av herr Göran Karlsson. Jag vill knyta några ytterligare reflexioner till denna fråga. Jag gör det mot bakgrunden av arbetsmarknadsverkets petitaskrivelse till regeringen. I skrivelsen räknar man med en sysselsättning i beredskapsarbeten under vintern 1970— 1971 av samma omfattning som förra vintern. Arbetsmarknadsstyrelsen säger att även om det allmänt sett är gott om arbetstillfällen, måste man framför allt i skogslänen räkna med extra insatser för den äldre och den ortsbundna arbetskraften. Styrelsen erinrar om att andelen äldre arbetslösa fortsätter att stiga, trots att efterfrågan på arbetskraft legat på en hög nivå. Till belysning av detta förhållande vill jag anföra några siffror från mitt eget hemlän, som vid septemberräkningen visade att det fanns 1955 anmälda arbetslösa, därav 44 procent över 60 år, samtidigt som antalet lediga platser inom länet var 1810. Av dessa lediga platser fanns 208 inom skogsbruket och 861 inom industrin. Och det är bristen på arbetskraft inom skogsbruket som utgör ett av skälen till mina synpunkter på den äldre arbetskraftens situation. Det är den hårda rationaliseringstakten inom skogsbruket under hela 1960-talet som har medfört både inom skogsbruket och inom industridelen av detta skogsbruk att den äldre arbetskraften har råkat i en mycket bekymmersam situation. Enbart i Västernorrlands län har skogsbruket under åren 1965—1970 minskat sitt arbetskraftsbehov med cirka 1800 personer, och samtidigt har ytterligare 2186 arbetstillfällen inom skogsindustrin försvunnit. Detta är siffror från bara ett av skogslänen. Det är frestande att erinra om att när de fackliga företrädarna inom skogsnäringen varnade för denna utveckling, avfärdade företagsledningarna dessa farhågor som obefogade. Den ökade mekaniseringen inom skogsbruket skulle reducera arbetskraftsbehovet till ett minimum. I dag är uppfattningen en annan hos skogsbrukets företrädare. Nu erkänner man att den äldre arbetskraften är skogsbrukets stora problem och att mera aktiva insatser borde ha gjorts tidigare för att lösa trygghetsproblemen för den. Den höga mekaniseringstakten har skapat oro och skrämt i väg skogsfolket till andra yrken. Trygghetskänslan har fått sina törnar genom konjunktursvängningarna, och skogsbruket har alltför sent insett vikten av att konkurrera om arbetskraften. När man lyssnar till dessa tongångar från skogsnäringens företrädare, måste man hålla med Norrländsk Tidskrift som i sitt senaste nummer sammanfattar situationen inom det norrländska skogsbruket med orden: ”Visst måste det vara fel någonstans.” Låt mig, herr talman, säga att det är en brist på planering inom en av våra viktigaste basnäringar som vi i fortsättningen inte kan tillåta. Människors trygghet får inte bli beroende av ett så kortsiktigt handlande som skogsnäringen tillåtit sig under 1960-talet. Inrikesminister Eric Holmqvist tog för en tid sedan upp den äldre arbetskraftens situation och hävdade att företagen gör sig skyldiga till felaktiga värderingar av de äldre. Det kan ta något längre tid för en äldre arbetare att lära sig använda en ny maskin, men han kan därefter göra en minst lika bra insats som den yngre arbetaren. Inrikesministern erinrade också om vid detta tillfälle att vid 1930-talets arbetslöshet var det ungdomen som drabbades. I dag är det de äldre, och det innebär att det är samma generation som gick arbetslösa under 1930-talets krisår som på nytt känner sin trygghet och försörjning hotad. Det behövs således enligt mitt sätt att se ett bättre samspel mellan näringslivet och samhället, om inte stora grupper av äldre och handikappade skall tvingas att leva under ständig otrygghet. För socialdemokratin måste det således vara en huvuduppgift att trygga även den äldre arbetskraftens rätt till meningsfull sysselsättning. Men jag tror att det erfordras ett större kollektivt samhällsansvar för en sådan målsättning. Det får inte bli så att de delar av landet som drabbats hårdast av strukturomvandlingen också skall bära bördorna för att mildra verkningarna för de grupper som kommit i kläm i utvecklingen. Vad jag syftar på i sammanhanget är den synnerligen omfattande verksamhet som bedrivs av landsting och primärkommuner i form av s.k. skyddade verkstäder. Från att ha varit i huvudsak ett medel att ge sysselsättning åt handikappade har denna verksamhet alltmer blivit en lösning av sysselsättningsfrågan för äldre arbetskraft som friställts i samband med industrinedläggningar. Det är ingen tillfällighet att landstinget i Västernorrlands län är det tionde företaget i storleksordning inom länet med sina 520 personer sysselsatta i skyddade verkstäder. Enbart driftskostnaderna över landstingets budget belöper sig i år på i runt tal 3 miljoner kronor. Det kan inte vara en rimlig fördelning av kostnaderna för vår arbetsmarknadspolitik att vissa landsting och primärkommuner skall bära så stor del. Priset för landets totala välstånd bör bäras av samhället kollektivt. Min slutsats av resonemanget är således att den skyddade verksamheten skall inlemmas i den statliga arbetsmarknadspolitiken, detta så mycket mera som enligt statsbidragsbestämmelserna platserna vid dessa verkstäder skall stå till den offentliga arbetsförmedlingens förfogande. Den skyddade sysselsättningen har i allt högre grad kommit att utnyttjas som ett led i den statliga arbetsmarknadspolitiken. AMS har också under senare år med stor framgång börjat driva skyddade verkstäder som s.k. industriella beredskapsarbeten. Jag vill därför, herr talman, uttala förhoppningen att den år 1968 tillsatta utredningen som har att överse den skyddade sysselsättningen snarast möjligt kommer fram med förslag till ett samlat huvudmannaskap. I direktiven för utredningen angav dåvarande inrikesministern Rune Johansson följande målsättning: ”Utredningen bör överväga behovet av att bygga ut den skyddade sysselsättningen och göra den till ett effektivare arbetsmarknadspolitiskt medel.” Jag kan inte finna att detta är en kommunal uppgift, vare sig för landsting eller primärkommuner. De sociala och medicinska skäl som skulle motivera ett fortsatt landstingskommunalt huvudmannaskap kan säkert tillgodoses genom samverkan med den nye huvudmannen, staten. Vi har accepterat principen om att arbetsmarknadsoch näringspolitik skall vara uppgifter som åvilar staten, och då bör rimligtvis även denna verksamhet för de äldre och den handikappade arbetskraften sortera under arbetsmarknadsverket och därmed — det vill jag understryka — ugöra en med annan verksamhet likvärdig del i hela vår arbetsmarknadspolitik. Med vad jag här anfört har jag, herr talman, velat understryka att en av våra mest brännande arbetsmarknadspolitiska frågor gäller lösningen av den äldre arbetskraftens sysselsättningsproblem. Det ligger i den äldre arbetskraften en så rik tillgång för hela vårt samhälle att vi helt enkelt inte har råd att undvara den arbetskraften i produktionslivet.

Herr talman! När högerpartiet bytte namn till moderata samlingspartiet skedde det självfallet efter ingående prövningar inom partiet. Det är partiets medlemmar som bestämmer hur vi skall ha det. Konsekvensen av namnbytet då det gäller valutgången ber vi att få analysera inom vårt eget parti. Vad som kommer att äga rum på vår extra partistämma den 14 november ber jag också att vi skall få sköta om själva. Jag vore därför tacksam att inte mera behöva lyssna till herr Göran Karlssons utsvävningar på detta område. Men jag kanske kan förstå honom. Måhända kan huvudvärken inom regeringspartiet inför de bekymmer man kommer att ha efter den 1 januari då man ju tappar den absoluta majoriteten i riksdagens enda kammare vara besvärlig nog. Därför har man tvingats ge sig på andra partier och försöka bedöma hur de skall ha det med sina namnfrågor, stämmor och liknande. Nej, herr talman, detta är vår sak, och den ber vi att få avgöra själva. Jag skulle vilja säga några ord om vad jag vill kalla praktiskt politiskt handlande här i riksdagen och politiken i valrörelsen. Herr talman! Som många av oss erinrar sig hade vi här i år i maj månad ett par dagars omfattande debatter, som berörde lokaliseringspolitiken och sysselsättningsfrågorna. Vid ett och samma tillfälle hade vi att till behandling uppta inte mindre än 101 motioner, och under utskottsbehandlingen hade till dessa fogats inte mindre än 45 reservationer. Det är klart att alla reservationer nedröstades, med den sammansättning som riksdagen i dag har. Detta skedde således i maj månad, då man nedröstade även en hel del positiva förslag som vi hade kommit med. Jag kan ta ett detaljexempel. Vårt förslag om transportstödets utformning nedröstades. Vi ville ha bättre transportmöjligheter, speciellt i Norrlandslänen. Vi tackade ja till transportstödets utformning enligt Kungl. Maj:ts förslag, men vi kom från oppositionens sida med förslag till väsentliga förbättringar. Våra förslag nedröstades. Detta hindrade dock inte att regeringspartiet bara några veckor före valdagen utbasune rade att man nu skulle sätta i gång en hel del arbeten och bl.a. ta upp de synpunkter som vi hade framfört i maj månad men som då hade nedröstats. Vår kommunikationsminister, statsrådet Norling, kandiderade själv i Norrbotten på socialdemokraternas riksdagsmannalista och var självfallet tvungen att göra några utspel. Det gjordes också, då han med dunder och brak talade om att ett planeringsarbete just inom transportområdet skulle sättas i gång. Norrbottens län skulle bli ett försökslän. Så skulle man kunna fortsätta punkt efter punkt. Jag tycker personligen att det är litet underligt att man i maj månad tar ställning mot oppositionen i riksdagen för att ett par månader senare tala väl om de saker som man då röstade emot. I årets valrörelse utlovade socialdemokraterna, liksom de gjorde år 1968, att Norrbottens län skulle tillföras 16 000 nya arbetstillfällen under 1970 talet. Jag kan, herr talman, inte tycka annat än att det inför dessa avgivna löften borde vara på sin plats att regeringen för riksdagen nu talar om vilka åtgärder den avser att vidtaga för att uppfylla dessa vallöften. Den oro som länge funnits inom Norrbotten har tyvärr spritt sig alltmer, och den utgör enligt mitt sätt att se i dag det största faromomentet. Länets invånare har tröttnat på den ständigt återkommande löftespolitiken och kräver nu snarast övergång från ord till handling. Vad är det som håller på att ske? Jo, att man i precis lika stor omfattning nu som förr ger med den ena handen och omedelbart tar tillbaka med den andra. Jag skall tillåta mig att ge ett enda litet exempel härpå. Vi vet att vi får en hel del nya pålagor den 1 januari 1971. Om jag tar hela den samlade busstrafikverksamheten i riket, kommer kostnadsökningarna att bli cirka 25 miljoner kronor. Kostnaderna ökar med 4 miljoner kronor på grund av de höjda arbetsgivar avgifterna, med 9 miljoner kronor på grund av den särskilda skatten på motorbränslen och med ungefär 12 miljoner kronor till följd av mervärdeskatten, således totalt 25 miljoner kronor. Ungefär hälften av denna kostnadsökning, eller i runt tal 12 miljoner kronor, faller just på sådana trafikföretag som för år 1969 erhållit en statlig ersättning till olönsam linjetrafik med sammanlagt 9,85 miljoner kronor. Dessa trafikföretag är i stor omfattning belägna inom stödområdet. Enbart dessa trafikföretags kostnadsökningar = till följd av de beslutade och föreslagna nya pålagorna skulle med andra ord uppgå till högre belopp än de ersättningar som staten lämnat eller beslutat sig för att lämna på grundval av tidigare redovisade underskott. Hela kontentan av detta blir ånyo en övervältring från statens sida till våra kommuner som med kommunala skattemedel tvingas ingripa för att kunna upprätthålla den busstrafik som är nödvändig, speciellt i våra glesbygdsområden. Många sådana exempel skulle kunna redovisas, herr talman, men jag vill avstå från det. Jag återkommer till den aktuella frågan i detta sammanhang. Vilka åtgärder avser regeringen att vidtaga för att uppfylla vallöftena om 16 000 nya arbetstillfällen till Norrbotten under 1970 talet? Enligt min bedömning är läget nu så allvarligt att regeringen omgående borde vidtaga kraftfulla åtgärder. Det räcker tyvärr inte med den hittills förda lokaliseringspolitiken och de insatser som punktvis vidtagits, t.ex. ett dåligt utformat transportstöd. Det behövs heller inte några mer ingående utredningar för att direkt sätta in generella åtgärder som med största sannolikhet skulle ge en effekt. Låt mig klart deklarera att det inte längre går att lägga nya pålagor på det norrländska näringslivet. Höjd mervärdeskatt, höjda arbetsgivaravgifter, höjda skatter på tyngre fordon, höjd driv medelsbeskattning drabbar ju alldeles särskilt näringslivet i denna landsända. Varför inte, herr talman, ta ett resolut grepp och fråga det svenska näringslivet om det kunde tänka sig att etablera i Norrland, om vissa förmåner kunde erbjudas? För nyetablering i Norrland det kanske speciellt skall gälla övre Norrland, men även Jämtland kan komma in i bilden — kunde man utlova friare avskrivningsregler, fullständigt slopande av arbetsgivaravgiften och några års skattefrihet för nyetablerade företag. Jag är övertygad om att näringslivet skulle nappa på detta, och sett ur allmän samhällsekonomisk synpunkt skulle det säkerligen visa sig vara förnuftigt. Jag tror inte heller att det skulle innebära några som helst svårigheter att snabbt utforma åtgärderna på så sätt att redan befintlig företagsamhet i Norrland inte skulle komma i kläm. Min fråga är: Vill regeringen omgående vidtaga dessa radikala åtgärder? Regeringen säger sig vara en stark regering. Får vi se bevis på denna styrka.

Herr talman! Den rubrik jag hamnat under är kanske en smula pretentiös. Man kan få ett intryck av att jag skall göra en valanalys, men jag tänkte snarast knyta an till ett par frågeställningar som har aktualiserats i dagens långa debatt. Den diskussion som förts här i kammaren har givit oss vissa signaler om efter vilka linjer de kommande årens debatt kommer att föras. Den borgerliga oppositionen har redan sökt framhäva den roll som den kommunistiska riksdagsgruppen kan väntas spela i den nya enkammarriksdagen. Man har pekat på de kommunistiska mandatvinsterna. De borgerliga har med en viss förtjusning talat om att socialdemokratin skulle bli beroende av kommunisterna och hur kommunister na kan komma att ställa sig i vissa frågor. Situationen är inte så ny. Redan under den gamle högeramiralens tid gjorde man stor affär av ett liknande parlamentariskt läge, med föga framgång. Glädjeämnena har sedan dess inte varit särskilt många på den kanten. Visst har det förekommit minoritetsregeringar även tidigare i vårt land, och det har framgått av dagens debatt att när kommunisterna bildar enhetsfront med de borgerliga partierna för att störta socialdemokratin har vi en regeringskris. Det återstår bara att se i vilket läge detta skall ske. Finansministern har med kraft och brio deklarerat socialdemokratins samlade ståndpunkt. Vi inväntar alla den tidpunkt då en sådan borgerlig önskedröm kan gå i uppfyllelse. Herr Werner sade i sitt inlägg att han varnade socialdemokratin för att spela poker om regeringsmakten, Vi inom socialdemokratin har inte för vana att spela poker om våra positioner. Vad kommunisterna gör på sina partikongresser vet vi inte, men de har ju blivit förmanade av sin egen partiledare att det ändå måste vara någon ordning i ett parti. Den kommunistiska mandatökningen, möjliggjord genom det nya valsystemet, har ansetts vara ett av valets mest sensationella inslag. Resultatet har upplevts sensationellt av den fåkunnige och ytlige betraktaren av valutgången. Emellertid har resultatet varit till glädje för den borgerlighet som under lång tid inte haft så mycket annat att glädja sig åt. På sina håll tycks stämningen tendera att bli mer desperat än moderat. Det ingår naturligtvis i den politiska maktkampen att borgerligheten önskar se den demokratiska arbetarrörelsen i en försvagad position. Man önskar tydligen se det partipolitiska splittringsschemat, som har gamla anor, återspeglat hos vänsterpartierna, kanske i minst samma omfattning som det förekommit bland landets högerpartier. Det är betydligt allvarligare när den borgerliga pressen i sin allmänna förtjusning sökt ge en utländsk opinion den vilseledande uppfattningen att den kommunistiska framgången är något enastående i svensk politisk historia — så enastående, har man ibland påstått, att kommunisterna kan bestämma den svenska politikens utformning. En sådan propagandabetonad beskrivning kan ingalunda gagna svenska intressen. Valresultatet är en följd av det nya valsystemet. Riksdagen har valt att tillämpa den fullständiga millimeterrättvisan, som under många år haft mycket intensiva förespråkare i den allmänna debatten. Kommunistpartiernas ställning i valmanskåren vid årets val är inte märklig, något som större delen av kammarens ledamöter mycket väl känner till. Med hänsyn till försöken att blåsa upp kommunisternas väntade roll i svensk politik kan det vara av värde att peka på några faktiska siffror. Det har funnits många kommunistiska grupperingar, och de kommunistiska partierna har uppträtt i många skepnader sedan de debuterade i 1917 års val. Sedan dess har det i vårt land hållits 14 riksdagsval. Hermanssonkommunisterna fick i år 4,8 procent av rösterna, och sammanförs dessa med KFML:s 0,4 procent blir det 5,2 procent kommuniströster. Kommunisterna har haft en starkare ställning i 10 av de 14 riksdagsvalen sedan 1917. Vid ett tillfälle — det var 1964 — har väljarandelen varit exakt densamma som vid årets val. Endast vid tre val sedan 1917 har kommunisterna noterat en lägre andel av valmanskåren än i år. Det var vid valen 1924, då man fick 5,1 procent, 1940 — ett känt årtal för övrigt — då kommunisterna fick 4,2 procent och 1960, då man samlade 4,5 procent av samtliga avgivna röster. Ställer vi dessa resultat i relation till kommunisternas position i slutet av andra världskriget, då man samlade dubbelt upp mot i år — dryga 10 procent — har vi fått ett rätt perspektiv på den mycket omtalade framgången för kommunisterna vid årets val. Mot den bakgrunden kan inte den kommunistiska kammen växa alltför mycket, och den borgerliga pressens förtjusning över en ökad splittring bland löntagarväljarna bör hållas mera dämpad. Till detta kan läggas att utan en kraftfull socialdemokratisk reformpolitik hade vi i dag säkert haft ett kommunistparti som samlat betydligt mer än det uppnådde vid toppnoteringarna med 10—11 procent i slutet av andra världskriget. Det nya valsystemet har givit många erfarenheter, och det är uppenbart att den 4-procentiga spärregeln skapade en speciell dramatik kring årets val. Redan veckorna före valet framhöll centerpartiets ledare Gunnar Hedlund vid en intervju, att han fann den nuvarande regeln diskutabel och något orättfärdig. Centerpartiledarens positiva vilja att ta initiativ till en justering av den nuvarande 4-procentiga spärregeln är utan tvivel intressant. Vilket motiv som än kan anföras för en justering av denna spärregel, vore säkert mycket vunnet om utformningen av en framtida spärr kunde ges en mjukare övergång så att den genom ett avtrappningssystem kunde befrias från sina nuvarande dramatiska effekter. Det återstår nu att se om centerpartiets ledare är beredd att infria detta, som så många andra löften, han så frikostigt delade ut i den senaste valrörelsen. Hur kommunisterna kommer att gå fram med sina 17 mandat återstår nu för oss att se. Tids nog kommer säkerligen överbuden att presenteras i det nya huset vid Sergels torg. Ärade kammarledamöter! Inte heller det mest framgångsrika partiet vid årets val —— centerpartiet — har som bekant varit befriat från mer eller mindre lättsinniga överbud. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att exemplifiera detta påstående, men på en enda punkt vill jag för kammarens protokoll spegla något av hur den politiska debat ten fördes i 1970 års val av representanter för det segerrika centerpartiet. Det gäller miljöoch lokaliseringspolitiken. Någon vecka före valet publicerade RLF-tidningen en intervju med en av centerpartiets mest framskjutna politiker. Det var ingen av de centerpartister som låg ute i buskarna, fumlade med geväret och siktade så uselt på den bekanta socialdemokratiska björnen, utan den intervjuade är en av centerpartiets mest framstående ledamöter i medkammaren. Uttalandena är karakteristiska för årets valrörelse men helt väsensskilda från de hårda debatter om industrialiseringsoch lokaliseringspolitik som brukar föras i såväl bankoutskottet som riksdagens båda kamrar. En av frågeställningarna gällde den fortgående urbaniseringsprocessen och befolkningsomflyttningen i vårt land. Den ledande cp-riksdagsmannen deklarerade enligt RLF-tidningen: ”Fortsätter utvecklingen mot koncentration av befolkningen så stiger sannolikt levnadsstandarden, enligt vårt gamla sätt att räkna, däremot är det osannolikt att livsnivån stiger. Här måste man ha klart för sig att det kan bli nödvändigt med åtgärder som innebär lägre ekonomisk levnadsstandard för att nå en högre livsnivå, en bättre standard. Jag befarar att många politiker är rädda för sådana åtgärder. Mycket av samarbetet mellan socialdemokraterna och näringslivet — inte minst det mycket starka näringslivet — hänger samman just med att man vill ha en fortlöpande höjning av den ekonomiska levnadsstandarden.” Den intervjuade fortsatte: ”Det som skrämmer mig mest är ”strukturrationaliseringen”, koncentrationen till allt större företagsenheter.” Detta är ett uttalande i valrörelsens slutskede från en av de unga ideologerna på den kanten. Säkerligen kan påståenden av detta slag tilltala en del människor som inte tänker direkt på innebörden. Men är man beredd att ta konsekvenserna? är centerpartiet berett att föreslå en sänkt ekonomisk standard? Vi socialdemokrater hade tänkt oss att en fortsatt lokaliseringspolitik och industrialisering måste ske för att åstadkomma en bättre ekonomisk levnadsstandard. Det får inte finnas ett motsatsförhållande mellan att åstadkomma en höjd ekonomisk levnadsstandard och en s.k. höjd livsnivå. Det måste vara en fråga om bådeoch. Detta befriar oss ändå inte från att angripa de ytterst kontroversiella fördelningsproblemen i samhället. Centerpartiets gruppledare, herr Torsten Bengtson, var under förmiddagen frejdig nog att säga att centerpartiet alltid arbetat för jämlikhet och att det nu är på tiden att socialdemokraterna gör någonting och inte bara pratar. Här märker vi skillnaden mellan vad hans partivän i andra kammaren sade och vad han själv yttrade här i talarstolen för några timmar sedan. Det är någonting som inte stämmer i centerpartiets förkunnelse. Alla bär vi kanske drömmen om ett Sörgården i vårt hjärta, främst många av centerpartiets väljare, men det kan endast förbli en dröm. Det skall inte ett ögonblick förnekas att välfärden har fått sina avigsidor som vi ser mycket allvarligt på. Om detta är de flesta eniga, men mera sällan har stora befolkningsgruppers låga levnadsstandard så klart kommit till uttryck som just i låginkomstutredningens första betänkande ”Svenska folkets inkomster”, vilket framlades på eftersommaren. De siffror som där redovisas är djupt oroväckande för oss socialdemokrater, som inte är beredda att i likhet med den citerade centerpartisten föreslå en sänkt ekonomisk standard. Kom ut till dessa lågavlönade människor och säg att ni bör sänka levnadsstandarden för att höja livsnivån! Eller gå ut till centerpartiets närstående på landsbygden och säg att vi skall dra in jordbruksstödet och sänka jordbrukarnas levnadsstandard, då jordbrukar na av allt att döma redan kan anses ha en tillräckligt hög livsnivå! Den sänkta standarden och den höjda livsnivån ingår tydligen i centerpartiets nya ideologi — den s.k. centerismen — som halvhjärtat tycks erkänna liberalismen och bestämt tar avstånd från socialismen. Sådana uttalanden är tillräckligt konturlösa för att kunna ”skvalpa omkring” i en valrörelse och få en viss anslutning hos trohjärtade människor — i en valrörelse där oppositionen i så hög grad just på detta område bjöd på skiftande löften till olika intressegrupper i samhället. Här är det främst centerpartiet som svarat för ett flertydigt politiskt språk. Vems ord gäller — den citerade centerpartistens eller Torsten Bengtsons? Kampen för bättre livsbetingelser, främst för eftersläpande grupper, får inte ett ögonblick ge oss ro att drömma om ett Idyllien. På detta har centerpartiet byggt en stor del av sin valrörelse. Låginkomstutredningens betänkande är en utomordentligt allvarlig larmsignal. De eftersatta gruppernas problem kan endast lösas genom en ökad industrialiseringsgrad, en bättre planmässig lokaliseringspolitik och fortsatta åtgärder till en rättvis omfördelning i samhället. Det är detta vi talar om i den ekonomiska debatten. Det kräver ett entydigare och ärligare språk. Och det kräver politiskt mod! Var finns centerpartiet i denna debatt? Några kanske vill kalla många av de åtgärder, som måste till, för centraldirigering, planhushållning eller en form av socialism. En sådan skrämselpropaganda har inte längre någon effekt. 1970-talet är inte som 1920 och 1930-talen. Mera oroande är emellertid om det citerade uttalandet är ett uttryck för centerpartiets nya politik. Under de förutsättningarna har låginkomsttagargrupperna inte någon hjälp att vänta från det borgerliga parti som hade största framgången i årets val. Herr talman! Vi har säkerligen inte fört den sista miljöoch sysselsättningspolitiska debatten, inte ens i detta hus vid vår sista session. Nya kostnadskrävande åtgärder kommer säkerligen att begäras av oppositionen när Öönskelistorna bärs fram. Vi får se om någon modig centerpartimotionär bär fram en motion med begäran om sänkt levnadsstandard för att höja den s.k. livsnivån. Sker detta får vi se vilka grupper i samhället som skall ta törnarna. Vi får också se om en sådan politik kommer att innebära ett nytt grepp beträffande omfördelningsfrågorna i samhället. Det blir många tillfällen till preciseringar. Beklagligt nog vinnes ibland framgångar på ett dunkelt och tvetungat språk. Det skedde nog i den senaste valrörelsen. Kommunisterna tycks få en allvarlig konkurrent i sin löftespolitik i den nya riksdagen.

Herr talman! Det har i denna debatt gjorts så många analyser från socialdemokratiskt håll om orsakerna till centerns framgång att man nu har en ordentlig provkarta på en hel mängd varandra rätt motstridande tolkningar. Den enkiaste och naturligaste slutsatsen vill man från socialdemokraternas sida inte dra, nämligen att det är centerns politik som gjort att framgången blivit så stor. Men det är den enkla orsaken. Man behöver inte söka efter andra anledningar som herr Palm m.fl. gjort. Jag tyckte att herr Palm drog en slutsats av en sak som är högst häpnadsväckande, och han drog ut ett helt anförande av något som han grundligt vantolkat, nämligen att vi inte skulle önska högsta möjliga ekonomiska standard. Jag vet var han har tagit det ifrån. Det är RLF-tidningen. Jag vill bara ta ett enkelt exempel. Om vi har en industri kan vi naturligtvis tillåta att den stjälper ut allt avfall i vattendragen, spyr ut hur mycket föroreningar som helst, och säga: Det lägger vi inga kostnader Allmänpolitisk debatt på ty på det sättet blir det effektivast; vi når högsta produktion. Men säger vi att vi skall ha så rent vatten och så ren miljö som möjligt och att denna industri måste vidtaga jättelika åtgärder för att hålla rent omkring sig, då blir det inte fullt så hög levnadsstandard, herr Palm. Det är just detta som RLF-tidningen avsåg, och det är just vad som kommer att bli framtidens politik. Vi kan inte fortsätta att i effektivitetsintressets namn förstöra hela vår natur, utan det blir i stället så att vi får ut något mindre i ekonomiskt avseende, men i gengäld får vi en renare och finare natur. Det fanns inte ens en fjäder av vad herr Palm har gjort till en höna — eller t.o.m. ett ännu större djur. Jag har sällan hört något som så förvanskat meningen i ett uttalande, som herr Palms referat. Man måste eftersträva ekonomisk effektivitet, men samtidigt måste man sörja för bevarandet av en trivsam miljö. Att handla så är att ge den bästa levnadsstandarden åt människorna. Än en gång vill jag fråga herr Palm: vad är överbud för någonting? är ni — eller åtminstone herr Palm — fortfarande så självgoda att ni säger att socialdemokratiska bud i allting är det riktiga, men om centern säger att vi skall ge litet mer åt folkpensionärer, i barnbidrag eller något sådant, då är det överbud? Förklara, än en gång, vad överbud är! Jag hoppas att definitionen inte är baserad på den självgodhet som lyste fram genom herr Palms anförande nyss.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt ytterligare. Jag har bara velat rikta kammarens uppmärksamhet på det nummer av RLF-tidningen som utkom i slutet av valrörelsen. Det var en intervju på ett par tre sidor, och det finns mycket mer att citera av detta dunkla, motsägelsefulla språk. Det var lämpligt att med hänsyn till att centern berömt sig av framsynthet som skulle bära upp dess valframgångar understryka, att det förekommit ganska mycket tvetungat tal i valdiskussionen. Detta var kanske ett av de mest flagranta exemplen från valrörelsen. När herr Bengtson sade att avfall inte utan vidare skulle spys ut, är vi väl överens om den saken. En av de industrier som står herr Bengtson mycket nära var ju ute i valdiskussionen, bland annat skogsägarnas cellulosaindustri i Vallvik. Herr Bengtsons partiledare — som f.ö. intar en mycket ledande position i denna industri — använde uttrycket att om man skulle bygga de reningsanläggningar som naturvårdsverket krävde, borde man närmast ställas under förmyndare om man drog på sig så stora utgifter. Yttrandet fälldes visserligen mot bakgrunden av en planerad omläggning av driften men visar ändå att vi har stora problem inom många industrier med olika ägarstruktur och på många områden. Vi är beredda att sätta in åtgärder och att göra satsningar. Men det är väsentligt — detta är det egentliga skälet till att jag begärde ordet i dagens debatt — att vara hederlig nog och inte föra det tvetungade språk som centerpartiet har gjort i så hög grad under den nu avslutade valrörelsen.